Herr talman! Missbruket av alkohol har alltid, mer eller mindre, varit en fråga som arbetarrörelsen arbetat med genom att solidariskt hjälpa och stötta kamrater. Redan tidigt etablerades också ett intimt samarbete mellan arbetarrörelsens partier och fackföreningsrörelsen med olika nykterhetsrörelser. Alkoholmissbruket var i många stycken ett problem bland människor med olika dåliga sociala miljöer. Några av problemen var: Arbetslöshet, låga löner med knappa medel att försörja familjen, trångboddhet och andra problem som stod att finna hos den undertryckta klassen. Det var alltså en av utgångspunk I dag är dåliga sociala miljöer fortfarande en mycket kraftigt bidragande 13 november 1985 orsak till alkoholoch annat drogmissbruk. De dåliga sociala miljöernas GG innehåll har i viss mån förändrats, men kvar står den höga utslagningen av människor från arbete, bostad och social gemenskap som en av de grundläggande orsakerna till missbruk. Problemet för missbrukaren att ta sig ur beroendet är så att säga dubbelt. Dels måste han bryta sig ur beroendeskapandet som ligger i själva drogen, dels måste han bryta med det sociala mönster som han blivit fången i. Här står kanske att finna en av de svåraste situationerna för en missbrukare. Det gäller hela individens egna integritet. Hans enda s.k. kompisar utgör i detta sammanhang inget stöd utan fungerar i motsatt riktning. Jag skulle vilja åskådliggöra litet av detta med en dikt. Dikten är skriven år 1941, mitt under brinnande krig och i ett Helsingfors som vid den tidpunkten hade ungefär ett ölkafé med utkastare i varje kvarter. Bengt Karlsson från Kristineberg här i Helsingfors — han som skrivit dikten — var då 20 år gammal. I dag, om han fortfarande lever, kan han konstatera att det han skrev för över 40 år sedan fortfarande äger tillämplighet i principiell mening. Han skrev så här: Så sitter jag här vid mitt solkiga bord på ett kvalmigt ölkafé och lyssnar till bruset av stora ord från männen som dricka och le. Och glömda är sorger, bekymmer och jäkt och vakten har flytt för min andedräkt som luktar av bira, renat och sill Fröken, får jag en pilsner till! Där ölet går in där går vettet ut så lyder en vis mans ord. Jag tittar i glaset, min pilsner är slut ty slut tar ju allt på vår jord. Då klarar jag strupen, ty ropa jag vill. Fröken, får jag en pilsner till! Ibland i min skalle en tanke slår rot om nykterhet, bättring och syndernas bot. Jag frågar mig själv; vad är det du vill? Men ropar som vanligt: En pilsner till! Vad är det då som beskrivs i den här dikten? Vad är det som fortfarande skapar ett tryck på människor? Har samhället möjligen förändrats, så att man i dag kan uppleva större solidaritet och gemensamma kollektiva lösningar på olika sociala problem? Har sådant kunnat komma till stånd? Svaret på frågorna är entydigt nej. Tvärtom har utvecklingen i vid mening strävat åt motsatt håll. Trycket har ökat. Privatiseringsoch satsa-på-dejsjälv-ideologier har brett ut sig. Arbetsplatsernas organisering sker fortfa 29 rande efter maximen ”var lönsam, annars kan du gå”. Uppbyggandet av sociala kontakter på arbetsplatsen mellan arbetskamrater försvåras eller omöjliggörs helt i många fall. Men görs det då inget för att skapa förutsättningar att åstadkomma ändring? Jo visst! Det finns en mängd olika folkliga rörelser bl.a. som arbetar med dessa frågor i både rehabiliterande och förebyggande syfte. Men stödet från samhället till dessa borde vara större. Ett engagemang som jag vill exemplifiera med är det som sedan slutet av 1970-talet har prövats bl.a. i Helsingfors, nämligen ett fackligt-socialt arbete, som bygger på kamratstöd. För två år sedan kom det ut en bok, som beskrev en del av detta arbete. Den gavs ut på Brevskolan och heter Tänk om .

Herr talman! Låt mig i likhet med tidigare talare börja med att konstatera att det råder bred politisk enighet om vår alkoholpolitik. Det är bra och ökar möjligheterna att bemästra de problem som föreligger inom detta område. Denna breda politiska enighet om alkoholpolitiken hindrar nu inte att vi varje år har ett ganska stort antal motioner att behandla om alkoholfrågor. Årets motioner berör inte det alkoholpolitiska beslutet från 1977, som utgör basen för vår alkoholpolitik.

Egentligen är det såvitt jag kan se endast kravet på ökad alkoholhalt i cider som fattas den här gången. Riksdagen beslutade vid sin senaste behandling av frågor på detta område att följa utskottets förslag på alla punkter. Sedan vi förra gången behandlade dessa frågor har, herr talman, egentligen inget nytt inträffat som skulle föranleda utskottet att göra andra ställningstaganden än vad vi då gjorde. Utskottet hänvisar därför i det betänkande som vi nu behandlar i stor utsträckning till tidigare dokumentation och ställningstaganden. Vi har dock, som har framgått av debatten, inte kunnat uppnå enighet på alla punkter. Till utskottets betänkande har fogats fem reservationer och sju särskilda yttranden, och min avsikt är att något kommentera dessa. Reservation nr 1 är undertecknad av de båda folkpartisterna i skatteutskottet, och i den krävs uppställande av ett delmål för alkoholpolitiken. Delmålet skulle vara 20 20 minskning av alkoholkonsumtionen under en tioårsperiod. Det kravet har, som nyss påpekats av Kjell Johansson, framförts tidigare av folkpartiet. Förra gången som utskottet behandlade frågan lät vi också socialutskottet yttra sig i ärendet. Såväl skatteutskottet som socialutskottet ansåg det svårt att uppskatta den totala alkoholkonsumtionen. Jag kan försäkra att det inte har blivit lättare sedan dess. Mot bakgrund av att den mätbara konsumtionen ytterligare minskat yrkar vi avslag på reservation nr 1. I reservationerna nr 2, 3 och 4 krävs en utvärdering av alkoholpolitiken, att en särskild alkoholkommission inrättas och att alkoholstatistiken förbättras. Reservationerna 2 och 4 är undertecknade av folkpartisterna och reservation nr 3 av den kommunistiske ledamoten i utskottet. Beträffande utvärdering av 1977 års alkoholpolitiska beslut framhåller utskottet att det enligt utskottets mening torde vara utomordentligt svårt att inom en rimlig tidsperiod göra en meningsfull utvärdering av ett så vittomfattande beslut. Dessutom har det sedan vi förra gången behandlade dessa frågor inrättats ett alkoholoch narkotikapolitiskt råd. Detta råd är knutet till regeringen, och i rådet ingår representanter för bl.a. folkrörelser och organisationer som arbetar med drogfrågor. Rådet skall vara ett forum för ömsesidig information om pågående och planerad verksamhet. Dessutom är rådet oförhindrat att initiera undersökningar, upprätta statistik och göra utvärderingar av utvecklingen inom drogområdet. Härtill kan läggas att Centralförbundet för alkoholoch narkotikaupplys ning kvarstår. Förbundets uppgift är bl.a. att följa utvecklingen och att sprida information om förändringar som sker. Därmed tycker vi att Kjell Johansson och även Tommy Franzén borde känna sig nöjda. Det som de eftersträvar kan utföras av dessa organ. Vi anser, herr talman, att dessa två organ är väl skickade att följa utvecklingen och vidta de åtgärder som kan bli erforderliga. Vi anser vidare att dessa två organ kan arbeta snabbare och effektivare med att fortlöpande utvärdera utvecklingen inom alkoholområdet än vad en särskilt tillsatt alkoholkommission skulle kunna göra. Jag yrkar med det sagda avslag på reservationerna nr 2, 3 och 4. I reservation nr 5 har moderater och folkpartister förenat sig om en förändring av vinbeskattningen. Även denna fråga har diskuterats i kammaren flera gånger tidigare. Enligt reservanterna skulle en sänkning av skatten på dyrare viner, s.k. kvalitetsviner, leda till en förbättrad dryckeskultur. Det framhölls också av Knut Wachtmeister för en stund sedan. Nu skulle, fortfarande enligt reservanterna, skattesänkningen på dyrare viner finansieras genom en höjning av skatten på de billigare vinerna. Det synes mig som om reservanterna här gör två tankefel. För det första är det inte alltid priset som är avgörande för om det är ett kvalitetsvin eller inte. För det andra har skatten inte stigit snabbare på dyrare viner än på prisbilliga viner. Kjell Johansson talade om årgångsviner. Det kunde vara frestande för mig att gå in på den saken. Låt mig bara säga att Kjell Johansson redan i dag kan inhandla årgångsviner till mycket facila priser — priser som ligger under den nivå på 60-70 kr. som Knut Wachtmeister och andra talat om när det gäller sänkning av skatten på kvalitetsviner. Dessutom borde reservanterna nog ta sig en funderare på vad som händer om vi ökar priset på det prisbilliga sortimentet. Vi har under ett antal år haft en övergång från starkare till svagare drycker, något som ur alkoholpolitisk synpunkt hälsats med tillfredsställelse. En ökning av priserna på det prisbilliga sortimentet skulle med stor sannolikhet leda till en negativ förändring. Jag yrkar därför avslag på reservation nr 5. De sju yttranden som är fogade till betänkandet är i sex fall avgivna av moderater och i ett fall av folkpartister. Om dessa yttranden skall jag inte säga mer än att de framstår som ganska onödiga. De upptar frågor som eventuell ransonering eller andra restriktioner, Öresundstrafiken, ankomstförsäljning, inköpsåldern i systembutik, systembutikernas öppethållande, tillståndsfrågor och mellanölet. Utan att närmare gå in på vart och ett av dessa yttranden vill jag hävda att det rör sig om nyanser mellan utskottets skrivningar och de särskilda yttrandena, utom i vad avser mellanölet, där moderaterna gör en klarare markering än övriga partier. Det är möjligt att de här yttrandena skall ses som försök till alkoholpolitiska profileringar. Det faktum att inte mindre än sex talare från moderata samlingspartiet står anmälda på talarlistan styrker ett sådant antagande. För att exemplifiera vad jag menar med nyanser, och eftersom jag vet att talare efter mig kommer att tala om lex Öresund, vill jag citera ur utskottets yttrande beträffande Öresundstrafiken och ur moderaternas särskilda yttrande. Utskottet skriver bl.a.: ”En viss översyn av reglerna har numera kommit till stånd och bl.a. resulterat i vissa förtydliganden rörande möjligheterna att ordna underhåll — Prot. 1985/86:26 ning ombord. Utskottet förutsätter att regeringen fortlöpande följer dessa — 13 november 1985 frågor i enlighet med vad utskottet tidigare anfört.” FREE EA TORESSON I moderaternas särskilda yttrande heter det bl.a.: ”Vi har nått en viss framgång genom att reglerna numera mjukats upp något. Med hänsyn till frågornas vikt förutsätter vi att regeringen tillsammans med danskarna ägnar dessa frågor fortsatt uppmärksamhet.” Jag har, herr talman, svårt att förstå vad det skulle vara för saklig skillnad mellan det som utskottet anför och det som moderaterna skriver i sitt särskilda yttrande. Men det finns måhända en och annan moderat riksdagspolitiker som gärna nere i Öresundsregionen vill profilera sig just i fråga om lex Öresund. Herr talman! Jag yrkar avslag på samtliga reservationer och bifall till skatteutskottets förslag i dess helhet.

Herr talman! Låt mig börja där Egon Jacobsson slutade, nämligen med kommentaren till de särskilda yttrandena. Han trodde att de möjligtvis kommit till för att vi ville profilera oss. Men så är det inte. Att vi på några punkter avgivit särskilda yttranden i stället för reservationer beror på att vi vill slippa låsningar. Vi har lärt oss här i kammaren under många år med socialdemokratiskt styre att enskilda reservationer alltid avslås. Förra året avslogs 27 reservationer av 28, och när det gällde den tjugoåttonde blev det ett uttalande om etablering av systembutiker. Vi är tillräckligt mycket realister för att inse att det är bättre att inte låsa sig. Förr eller senare kommer det vi motionerar om som förslag från regeringen. Vi har sett det i många fall, och vi kommer att få se flera sådana fall. Jag säger detta mot bakgrund av vad jag i mitt inledningsanförande yttrade om utredningen om handel med och servering av alkoholdrycker. Beträffande lex Öresund har vi velat göra en markering, därför att vi tycker att den uppmjukning som skett inte varit tillräcklig. Den har rört underhållning, den har rört snus, men vi tycker att det inte kan skada att markera att det behövs en fortsatt uppluckring och att danskarna därvidlag naturligtvis skall vara med. Så till reservationen nr 5. Egon Jacobsson går förbi själva huvudmotivet, nämligen att riksdagen våren 1983 beslöt att hos regeringen begära ett förslag till justering av beskattningen av vinerna. Trots riksdagsbeslutet har regeringen inte kommit med något förslag, och man skyller på tekniska svårigheter. Det är märkligt att man gör det beträffande denna lagstiftning, när vi i Övrigt har en skattelagstiftning i landet som i fråga om snårighet och krånglighet söker sin like.

Herr talman! Då det gäller lex Öresund har vi från folkpartiets sida gärna velat hålla frågan vid liv. Jag kan medge, Egon Jacobsson, att det råder en viss samstämmighet mellan utskottets skrivning och det särskilda yttrande som vi har avgivit tillsammans med moderaterna. Å andra sidan har vi också upplevt att finansministern i denna talarstol intagit en ganska kallsinnig 33 attityd härvidlag. Därför tycker vi att det kan finnas skäl att hålla frågan vid liv. Det är inte priset som avgör kvaliteten, sade Egon Jacobsson beträffande kravet på ändrad beskattning. Men det kan väl inte förhålla sig på det sättet att Vin & Spritcentralen köper upp dåliga viner till höga priser, utan naturligtvis finns här ett viss samband, även om man självfallet inte kan generalisera. Den springande punkten är att de årgångsviner som redan finns —detta säger ju Egon Jacobsson — inte är speciellt ”spännande”. Vad man vill få till stånd är en helt annan syn på vinkonsumtionen än den vi har i dag. Jag medger att det är olyckligt att man talat om ett sortiment i prisklassen 60-70 kr., för det har gjort det svårare att få en fungerande lösning. Men det resonemang som förts mot en ändring av beskattningen är ganska underligt. Man säger att det inte går att göra så som föreslås i motionen på denna punkt, och sedan tillägger man att det är vad som skett varje år sedan början av 1960-talet. Man konstaterar nämligen att skattehöjningarna under denna tid har utformats på ett sådant sätt att de blivit lika höga i kronor räknat för alla viner. Det är kanske fråga om att inte bara hålla denna takt utan påskynda utvecklingen. Hela detta resonemang påminner om den gamla historien om mannen som gick till doktorn och klagade över att han inte kunde lyfta armen på ett visst sätt och sedan för säkerhets skull visade hur han absolut inte kunde göra. Det är bra att vi fått ett alkoholoch narkotikapolitiskt råd, och jag ser med stora förväntningar fram mot vad resultatet skall bli. Men sanningen är den, att i dag vet vi inte var vi står när det gäller hembränningen, vi vet inte hur prisinstrumentet verkar, vi vet inte vilken roll utvecklingen och levnadsstandarden spelar. Därför hade det varit vettigt med en utvärdering.
Herr talman! Egon Jacobsson anser att vi bör vara nöjda med utskottets förklaring när det gäller alkoholoch narkotikapolitiska rådets tillkomst. Det är naturligtvis bra att folkrörelserna är med i detta arbete. Men vad som fattas är de direktiv och utgångspunkter som måste ligga till grund för en kommission eller ett råd, eller vad man nu vill kalla det för. Vi har i vår motion och i reservationen pekat på att det är i kommunerna som man måste göra mycket av det förebyggande och rehabiliterande arbetet, vilket också sker i dag. Ett problem är att inkomsterna av alkoholbeskattningen kommer till statskassan, medan kostnaderna för skadorna av alkoholen i huvudsak ligger på kommuner och landsting. Det här är frågor som är centrala och som jag utgår från att det alkoholoch narkotikapolitiska rådet inte har möjligheter att vidta åtgärder i eller ha synpunkter på. Vad som också krävs är, som jag tog upp i mitt inledningsanförande, en analys av vad som är orsakerna till den situation vi har i dag. Jag tror att det är dessa frågor som man måste börja bearbeta. Vi har föreslagit att man tillsätter en alkoholpolitisk kommission som analyserar och belyser de här frågorna och därefter lägger fram riktlinjer för de beslut vi behöver fatta för att få ner alkoholkonsumtionen och därmed också minska skadorna. Jag vidhåller att den uppfattning som vi för fram i reservationen är ett steg längre än det alkoholoch narkotikapolitiska råd som Egon Jacobsson hänvisar till.
Prot. 1985/86:26 Herr talman! Knut Wachtmeister säger att man har gjort dessa särskilda — 13 november 1985 yttranden för att slippa den låsning det innebär att avge en ressemation. Vad XX — — jag talar om är det sakliga innehållet i de särskilda yttrandena jämfört med skrivningarna i utskottets betänkande. De särskilda yttrandena innehåller i sak ingenting utöver vad som står i betänkandet. Dessutom, Knut Wachtmeister, hade det kanske varit klädsamt att man, om man inte var nöjd med dessa skrivningar, hade försökt att i utskottet få en ändring till stånd. Då kanske vi hade sluppit de här yttrandena. Beträffande vinbeskattningen åberopades beslutet 1983. Men, Knut Wachtmeister, vi får ju inte glömma bort beslutet 1984, som hävde 1983 års beslut. Det är detta som nu gäller. Förutom de tekniska svårigheterna vill jag också peka på effekterna av en sådan förändring. Jag försökte redan i mitt inledningsanförande förklara att det rör sig om förhållandevis små sänkningar av priset på de dyrare vinerna, som skulle drabba det prisbilligare sortimentet i form av en höjning. Till Kjell Johansson vill jag beträffande vinerna bara säga två saker. För det första: Kjell Johansson talade om dåliga viner. Jag hävdar att det är ytterst sällsynt med dåligt vin i Sverige. För det andra: Kjell Johansson sade att årgångsvinerna inte skulle vara speciellt spännande. Jag har en helt annan uppfattning, men den debatten kanske vi kan fortsätta vid ett annat tillfälle och inte nu uppta kammarens tid med. Slutligen till det som kanske är det viktigaste i det här sammanhanget, nämligen frågan om en alkoholpolitisk kommission eller ett alkoholoch narkotikapolitiskt råd. Jag tycker, herr talman, att denna fråga börjar handla om en strid om ordval.

Herr talman! Egon Jacobsson säger att det beslut riksdagen fattade 1983 inte är aktuellt längre, för det har upphävts av ett annat beslut. Men det hindrar inte att jag är kritisk mot att finansministern den gången inte följde ett beslut av riksdagen. Ur demokratisk synpunkt skall givetvis regeringen följa beslut som fattas här i riksdagen. Sedan säger Egon Jacobsson att det inte står någonting i de särskilda yttrandena som inte står i betänkandet. Det gör det visst. Vi har exempelvis när det gäller systembutikernas öppethållande och när det gäller mellanölet m.m. kommit med förslag som sedan inte har godtagits av utskottet. I stället för att reservera oss har vi då avgivit särskilda yttranden i en del frågor. Och vi har visst försökt ändra på förslaget i utskottet. Vi har yrkat bifall till motioner, som sedan har avstyrkts av utskottsmajoriteten. Det känner Egon Jacobsson mycket väl till. Det är för att slippa låsningar, för att det skall bli mindre prestigebundet, som vi har föredragit att i en del fall avge särskilda 35 yttranden. Och jag tror faktiskt att det kommer att löna sig i längden. Jag tror att vi får en uppluckring i en del av de fall där vi har krävt ändringar.

Herr talman! Det är sällsynt att man hittar ett dåligt vin i Sverige, säger Egon Jacobsson. Ja, jag vet inte om jag kan hålla med om det. Men det beror naturligtvis på vad man har för kriterier när det gäller att fastställa om ett vin är dåligt eller om det är bra. Jag kan ändå inte acceptera att Vin & Spritcentralen skulle vara en så enastående uppköpare att man lyckas för en ringa penning köpa upp viner som sedan kan säljas för ungefär 20 kr. i handeln — med de skatter och andra pålägg som vi har — och att dessa viner då skulle vara lika bra som andra viner, som betingar ett betydligt högre pris. Så är det ju inte — och så skicklig är man inte på Vin & Spritcentralen. Här är det helt enkelt så, att det finns vissa egenskaper hos viner, hos vissa årgångar osv., som gör dem intressanta. Om man kunde få folk att intressera sig för detta i stället för att läsa i tabeller var man får mest alkohol för pengarna, och vilket vin man skall dricka för att bli mest yr i huvudet, så skulle mycket vara vunnet i Sverige — utan minsta tvivel. När det gäller detta med delmål har jag försökt erinra mig någon verksamhet där det skulle vara till nackdel att man hade ett uppsatt mål, om man vill komma fram till ett visst resultat. Jag kan inte hitta någon sådan verksamhet. Självfallet är det principiellt riktigt att ha ett mål. Man försöker också att i praktiskt taget all verksamhet agera så, att man har ekonomisk planering, och annan planering, som styr de resurser man disponerar över. Självfallet skulle ett delmål, en av riksdagen klart uttalad målsättning, vara av värde då det gäller att effektivisera arbetet med att få ner alkoholkonsumtionen.
Herr talman! Jag skall fatta mig ytterst kort. Nu har jag förstått att det är mycket av det som Kjell Johansson har anfört som han säger på grund av att han inte känner till hur denna marknad fungerar. Därför inbjuder jag Kjell Johansson till en mer separat och enskild information, så kanske kammaren kan undanhållas denna debatt nästa år.

Herr talman! Marianne Andersson uttalade sig som jag uppfattade det ganska negativt om vårt krav på delmål. Statistiken är för dålig på en mängd punkter, sade Marianne Andersson. Vi känner inte till hur stor den totala konsumtionen är. Det är ju precis det som jag påpekat som en väldig brist när vi skall göra någonting på det här området. Det kan rimligtvis inte ha undgått Marianne Andersson att jag ägnade ett långt avsnitt i mitt anförande åt just bristerna i statistiken. Om det har gjort det, så läs reservation 4, där vi kräver en bättre — Prot. 1985/86:26 statistik. 13 november 1985
Herr talman! Jag skall i detta inlägg enbart ta upp motionen 1984/85:2694 om lättnader i den speciallag som brukar gå under namnet lex Öresund. Lex Öresund är, som jag ser det, det mest flagranta exemplet på att särbehandling förekommer i lagstiftningen. En lag gäller i en landsända medan en annan gäller i landet som helhet. Denna lag är enbart tillämpbar på färjetrafiken mellan Sverige och Danmark och bara den som går över Öresund. Men den tillämpas också analogt på andra sträckor runt Skånekusten. I vissa fall är tidsavstånden sådana att det är fullständigt orimligt att tillämpa lex Öresund på sträckan. I en frågedebatt här i riksdagen förra veckan sökte jag övertyga finansministern om det ologiska i detta, dock utan något som helst resultat. Om lex Öresund tas bort eller förändras såsom föreslagits i motionen, får det otvivelaktigt positiva effekter på många olika sätt. Här i riksdagen lär man sig, herr talman, att envishet och ihärdighet är honnörsord. Det går inte att vid ett enstaka tillfälle lägga fram ett förslag och tro att det snabbt skall bli någon förändring, utan det gäller att ständigt återkomma på alla de sätt som riksdagen erbjuder. Den motion som jag här talar för har varit uppe till behandling vid flera tillfällen sedan våren 1983. De förslag som jag den gången sökte lägga fram möttes av tre rungande nej från en, fullt uppenbart, illa påläst finansminister. Med jämna mellanrum har det dock kommit påstötningar från olika håll — från redare, från handelskammare, från länsstyrelse, här i riksdagen och från andra håll. Långsamt går det nu att konstatera att frågan utvecklas i rätt riktning. Det rör sig inte om några jättelika kliv, men vi rör oss i alla fall åt rätt håll. Vid en frågedebatt förra hösten utlovade Kjell-Olof Feldt kontakter med Danmark för att om möjligt uppnå förbättringar. Låt mig här omedelbart skjuta in att frågan naturligtvis kompliceras ytterligare av att två länder skall fatta samstämmiga beslut. Diskussionerna med den danska regeringen ledde fram till några mindre lättnader. Sålunda finns det nu möjlighet att köpa snus på Sundet, och det beryktade dansförbudet har upphävts. Numera är det möjligt med viss skattefri proviantering, även om underhållning förekommer ombord. Det är väl detta, som, med Kjell-Olof Feldts bevingade ord, innebär att ”ha lagom roligt på Öresund”. Det finns emellertid även andra förslag till förändringar i finansministerns frågesvar den gången vilka skulle ha inneburit lättnader i tobaksförsäljningen. Sådana förslag har helt uteblivit. Det är dessa förändringar som kunde ha inneburit avgörande förbättringar för Öresundstrafiken. Om rederierna fick möjlighet att exempelvis sälja ytterligare en ask cigaretter per passagerare eller motsvarande mängd i annan tobak, skulle detta odiskutabelt tillföra tiotals miljoner kronor. Det är en möjlighet som finns på andra håll i landet. Det blir alltmer uppenbart att pengar behövs till framtida investeringar i 39 nytt tonnage. Det gäller förmodligen på alla de ställen där trafik i dag bedrivs över Öresund, dvs. i både Malmö, Landskrona och Helsingborg. Även om vi så småningom skulle nå fram till ett gemensamt svenskt/danskt beslut om en eller flera fasta sundsförbindelser kommer nya båtar under tiden att bli oundgängligen nödvändiga. Det är för att möjliggöra sådana som ökad försäljning ombord är nödvändig. Att det nu inte har blivit några lättnader i tobaksförsäljningen skyller finansministern helt på Danmark, och kanske är detta riktigt. Men samtidigt gäller det, som jag ser det, att visa litet intresse för frågan. Med bästa vilja i världen går det inte att påvisa att det, åtminstone tidigare, skulle ha funnits något sådant intresse hos finansministern. Jag vill inte sticka under stol med att det, som jag ser det, varit bättre om skatteutskottet gått ännu något steg längre och uttryckt en mening om vad som för framtiden borde vara en rimlig lösning. Men jag har förståelse för att detta inte har varit möjligt. Med det förslag som nu ligger på vårt bord låter jag mig för dagen nöja. Ett enigt skatteutskott går nu ett halvt steg längre än man tidigare gjort. Man säger sig förutsätta att ”regeringen fortlöpande följer dessa frågor i enlighet med vad utskottet tidigare anfört”. Det tidigare anförda är att ärendet skall tas upp i, som man då uttryckte det, lämpligt nordiskt sammanhang. Jag utgår därför från att finansministern kommer att ta upp förnyade diskussioner i ärendet med sin danske kollega. Jag har för dagen inget yrkande utöver det skatteutskottet föreslår i denna del. Men jag kommer, för att avsluta med det jag började med, att följa frågan med den ihärdighet och den envishet som uppenbarligen är nödvändig i riksdagsarbetet.

Herr talman! Under åtskilliga år, verkar det som, har riksdagens samtliga partier varit överens om att kalla alkoholproblemen för vårt lands största sociala problem. Det är därför så ofattbart att dessa problem år ut och år in liksom förpassas bort från de stora debattsammanhangen. Det som kallas Sveriges största sociala problem finns det inget om i regeringsförklaringen. Den allmänpolitiska debatten skall verkligen hinna bli åtskilliga timmar gammal innan ”Sveriges största sociala problem” tas upp här i kammaren. Antingen måste väl de politiska partierna rent ut deklarera att alkoholen inte är Sveriges största sociala problem eller, om man håller fast vid påståendet, lyfta fram detta problem i det absolut främsta rummet. Att samma partipolitiska inkonsekvens mellan språkbruk och uppmärksamhet rådde på något annat område än alkoholens är förmodligen helt otänkbart. Nu finns det förstås de som säger och gläds åt att totalkonsumtionen har gått ner, och en del hävdar att det är om utvecklingen skulle förvärras som man är beredd och har anledning att vidta åtgärder. Detta är minst sagt, herr talman, märkliga och ihåliga resonemang. Totalkonsumtionen kan givetvis gå ner utan att detta ett dugg förbättrar situationen för de stora grupper och deras omgivning som sitter fast i alkoholism. gång nu och då minskar sin konsumtion, minskar onekligen totalkonsumtio = Prot. 1985/86:26 nen. Men de 10 Yo eller kanske upp till 20 90 av befolkningen som råsuper kan 13 november 1985 faktiskt öka sin konsumtion, medan vi politiker i vår trygga och ombonaade. GG H—- miljö ordar om att totalkonsumtionen minskar. Det har på sistone skrivits och ordats mycket om nyfattigdomen i Sverige. Nog inser vi alla att alkoholen direkt och indirekt finns med för ofantligt många av de familjer och individer som söker socialhjälp, som fastnat i nyfattigdomen. Naturligtvis inte för alla men som sagt för många många. Likväl är det som om denna koppling inte får eller skall göras i resonemangen om nyfattigdomen. Det verkar inte sällan som om något slags fribrev utdelats för de enorma sociala och ekonomiska skadeverkningar som alkoholen skapar. Vi vet ju alla att varje år dör ca 5 000 svenskar en för tidig död på grund av alkohol. Likväl säger man, som jag nämnde tidigare, att vi får vänta och se om det blir någon dramatisk utveckling som kan kräva ytterligare åtgärder. Vi vet också att alkoholen är den vanligaste dödsorsaken för medelålders män. Vi vet också att mellan 100 och 300 barn föds med grava skador, ofta mentala, därför att modern drack alkohol under graviditeten. Självfallet är det vår vilja att hejda alkoholkonsumtionen och alkoholismen därför att vi vill hjälpa människor bort från psykiskt och socialt, inte sällan obeskrivligt, lidande. Men alkoholismen har verkligen också en ekonomisk baksida. Det handlar, som vi vet, om kostnader i storleksordning lika omfattande som budgetunderskottet. Sådana kostnader dras vi med år efter år utan att särdeles mycket våga eller vilja omnämna dem. Herr talman! Det är egentligen märkligt att debatten knappast alls tar upp det enorma tryck som alkoholen utövar på vårdapparaten, för att inte säga den offentliga sektorn. Visst kan man också i det sammanhanget berätta — det har ju skett i så många andra sammanhang — om starroperationer och höftledsoperationer som inte blir utförda inom rimlig tid därför att resurser saknas. Det är enligt mitt sätt att se resurser som saknas inte därför att alkoholister på något sätt skall hållas utanför vården utan därför att politiker så oengagerat tar sig an vad de själva kallar Sveriges största sociala problem. 6 000 läkare har skrivit under uppropet om ett treårigt försök med alkoholransonering. 300 professorer har skrivit under samma upprop. Många andra grupper, kyrkor och samfund har skrivit under. Säg mig någon annan petition underskriven av 6 000 läkare och 300 medicinprofessorer etc. som skulle ha behandlats så styvmoderligt och skapat så litet debatt! Jag tror inte att det finns någon. Herr talman! Personligen är jag helt övertygad om att det vore gränslöst värdefullt att få pröva en treårig ransonering. Det finns faktiskt också oerhört mycket forskning på det här området som bestyrker att den typen av åtgärder skulle vara positiv för att hjälpa, inte dem som debatterar och resonerar och funderar över årgångsviner utan de 10 96 som går mot en säker död i sitt råsupande. Det borde vara rimligt att de inte kommer bort i debatten. När den problematik som partierna kallar Sveriges största sociala problem tas upp neutraliserar på något märkligt sätt ledamöter i ett och samma parti varandra. Det är mer än beklagligt att den misär som finns i vårt moderna samhälle blir så hanterad i partipolitiken. Det vore intressant att göra en 41 längre jämförelse med hur vi reagerar när narkotikafrågorna tas upp. Då är gränserna mellan och inom partierna helt andra. Ute i landet möter man väldigt ofta socialdemokrater, moderater, folkpartister, centerpartister och vpk-are som uttalar sig mycket positivt för ransonering. Jag har också mött åtskilliga riksdagsledamöter som har uttalat sig positivt och skrivit på listor för ransonering och som finns med i organisationer som aktivt driver den här idén om att vi borde få pröva ransonering under en treårsperiod. Herr talman! Nu har det varit valår. Jag vet naturligtvis inte om det är förklaringen till att åtskilliga av de motioner som har väckts inte tycks vara särskilt intressanta ens för motionärerna själva. Det kan naturligtvis inte jag bedöma, men något märkligt tycker jag som nykomling ändå att det är. Herr talman!

Herr talman! En mycket kort kommentar till det senaste anförandet: Jag har svårt att förstå ett inlägg där en representant för centerpartiet ondgör sig så över innehållet i ett betänkande som hans parti i varje stavelse har ställt sig bakom.
Herr talman! Jag är djupt imponerad av att Egon Jacobsson tar tillfället i akt att ironisera och göra sig litet lustig över det här med partibeteckning. Jag trodde att han såg allvarligare än så på denna fråga.

Herr talman! Jag har tidigare motionerat om att Systembolagets bestämmelse om lägsta ålder för inköp skall överensstämma med bestämmelserna om myndighetsåldern. Att så inte är fallet för närvarande innebär att myndiga människor uppenbart blir diskriminerade. Jag kommer att fortsätta med att skriva motioner i denna fråga så länge jag har förmånen att tillhöra denna kammare. Däremot kommer jag inte att begära votering, då jag tror mig vara medveten om vilken åsikt den stora majoriteten av kammarens ledamöter har. Enligt mångas uppfattning kännetecknas svensk alkoholpolitik av krångel, brist på konsekvens och bristande verklighetsförankring. Det finns bestämmelser som verkar ha kommit till, inte i första hand för att minska alkoholmissbruket, utan för att göra tillvaron för många människor besvärligare än vad som är nödvändigt. När vi skapar lagar och bestämmelser som saknar förankring hos stora grupper får vi acceptera att det blir en dålig efterlevnad. Det kan inte vara en hemlighet, herr talman, mer än för ett fåtal att många människor i Sverige har svårigheter att förstå svensk alkohollagstiftning. Dessutom är det en spridd uppfattning att detta fåtal verkar vara koncentrerat till Helgeandsholmen. Det har sagts förr, och det tål sägas igen, att svensk alkohollagstiftning är unik jämfört med många andra länders som vi i många andra sammanhang gärna jämför oss med. Skulle ett politiskt parti i nästan alla västländer gå till val med ett svenskt alkoholpolitiskt program, skulle ett sådant parti definitivt ha att räkna med att slippa möjligheten till ett politiskt inflytande. Trots vår jämfört med omvärlden unika alkohollagstiftning finns det inga skäl för oss att säga att vi har lyckats bättre än andra, något som vi dagligen får bevis på. Genom att t.ex. helt i onödan krångla till svenska folkets möjlighet att på ett vettigt sätt umgås med alkohol på lokal har vi i stället skapat en situation där vi gömmer många alkoholproblem i våra radhus, både på längden och på höjden. Lagstiftning, herr talman, kräver logik och konsekvens för att människor skall förstå den, något som sannerligen inte alltid är kännetecknande för svensk alkoholpolitik. Det som jag och säkert många med mig uppfattar som den mest inkonsekventa bestämmelsen är den som förhindrar myndiga människor att köpa alkohol på Systembolaget. I vårt land blir man myndig vid fyllda 18 år med allt vad detta innebär i fråga om ansvar. Trots denna myndighetsförklaring är man förbjuden att ens köpa en flaska vin innan man fyllt 20 år. Att många upplever denna bestämmelse som förnedrande och diskriminerande borde förvåna fler ledamöter av denna kammare än vad som verkar vara fallet. Vilket ansvar lägger vi då på och vilka möjligheter ger vi till dem som fyller 18 år, samtidigt som vi förbjuder samma människor att köpa en flaska lättvin på Systembolaget? Då man fyllt 18 år får man efter ett prov, som de flesta efter längre eller kortare tid klarar, ett körkort för bil. Detta innebär att ett stort och tungt ansvar läggs på dessa människor. Men ansvaret att köpa en flaska lättvin på Systembolaget vågar vi inte ge dessa samma människor. Ifall man förfogar över ekonomiska möjligheter kan man vid fyllda 18 år skriva på och ingå kvalificerade avtal vilkas sträckning uppåt endast avgörs av den egna ekonomin. Men att köpa en flaska lättvin på Systembolaget för 25 kr. innan man fyllt 20 år strider mot svensk lagstiftning. Det är också möjligt att före uppnådda 20 år göra värnplikten och därmed riskera att i ett utsatt läge bli kallad att med mycket avancerade vapen i sin hand försvara sitt land. Att detta innebär ett stort ansvar förutsätter jag att alla förstår — dock inte så stort som ansvaret att köpa en flaska lättvin på Systembolaget. Innan man fyllt 20 år får man gifta sig och ta ansvaret för egna barn. Jag vet att inget större ansvar kan läggas på en människa än ansvaret för de egna barnens uppfostran. Däremot förvägras samma människor att själva på Systembolaget köpa en flaska lättvin för att fira det egna bröllopet eller det egna barnets dop. Den som fyllt 18 år kan också bli aktuell för denna kammare genom att man då har möjligheten att bli invald i riksdagen. I ett sådant läge anses man kompetent att medverka vid utformningen av t.ex. vår alkoholpolitik. Det sägs ibland att det legitimationskort vi får som ledamöter i denna kammare kan öppna många dörrar. En dörr är dock omöjlig att forcera, nämligen dörren till Systembolaget, innan man fyllt 20 år. När man fyllt 18 år kan man också bli invald i en landstingseller kommunfullmäktigeförsamling. Man kan också erhålla ett uppdrag som ledamot i en social nämnd, som beslutar vilka restauranger i kommunen som skall erhålla tillstånd att sälja alkohol. Man kan alltså hamna i den situationen att man får avgöra huruvida andra skall sälja vin eller ej, trots att man inte själv får avgöra om man skall handla en flaska lättvin eller ej. Självklart får en 18-åring i Sverige rösta vid allmänna val. Här har vi förutsatt att man efter moget övervägande väljer det parti man anser vara bäst att styra vårt land. Men att välja bland Systembolagets vinsortiment innan man fyllt 20 år strider mot svensk lagstiftning. Herr talman! Det finns förvisso flera exempel som kan tas fram, men jag tror att de jag visat på är tillräckliga för att de flesta förhoppningsvis borde förstå att lagarna kring användandet av alkohol i många fall saknar konsekvens. Till sist, herr talman: Förra gången då jag motionerade i denna fråga var det ingen i utskottet som var beredd att stöja min motion. Detta mitt andra försök har nu resulterat i att en partikollega skrivit ett särskilt yttrande till min fördel. Som jag sade inledningsvis kommer jag att fortsätta driva denna fråga, och nästa gång kanske jag kan förvänta mig en reservation. Vad som kan hända ännu längre fram i tiden kan jag bara spekulera kring, men jag är född optimist. Jag kan bara hoppas och tro att majoriteten i denna kammare framöver kommer att inse att myndiga medborgare skall vara myndiga fullt ut — utan undantag.

Herr talman! All färjetrafik mellan Sverige och andra länder måste få arbeta under samma förutsättningar. Som det nu är tillåter staten vissa färjelinjer att konkurrera på bättre villkor än andra. Detta är oacceptabelt ur marknadsekonomisk synpunkt. Dessa ingrepp riktar sig av någon outgrundlig anledning enbart mot färjelinjer med trafik från hamnar i södra Sverige, exempelvis Helsingborg, Malmö, Ystad, Simrishamn och Kalmar, till danska hamnar. Den lagstiftning som för närvarande råder innebär en klar och medveten diskriminering av södra Sverige. Bakom dessa ståndpunkter står alla folkpartister från Skåne.

Herr talman! Jag vill informera riksdagen om att regeringen i dag har beviljat 8 milj.kr. i stöd till Stiftelsen Umeå Universitets Innovationscentrum, UMINOVA. Riksdagsbeslutet i våras om regionalpolitiken innebar bl.a. en klar markering av forskningens, utbildningens och teknikspridningens betydelse för den regionala utvecklingen. Aktiva åtgärder behövs för att möta tendenser till en ökad koncentration av verksamheter till de regioner som har större högskolor och större företag med egna forskningsoch utvecklingsre Surser. Samtidigt infördes möjligheter att ge olika former av regionalpolitiskt stöd för att främja teknikoch kunskapsspridning i de regionalpolitiskt prioriterade regionerna, bl.a. i form av teknikcentra. UMINOVA är en stiftelse som har till ändamål att främja samverkan mellan universitetet och näringslivet genom att medverka till att föra ut produktoch affärsidéer från universitetet och andra forskningsorganisatio ner till näringslivet. UMINOVA:s verksamhet kan sammanfattas som teknikspridning och företagsutveckling. Innovationernas Hus skall bli basen för de aktiviteter som UMINOVA kommer att bedriva, ett kreativt centrum där produktoch affärsidéer kommer att kunna utvecklas och ”förädlas” och där företag och organisationer från främst norra Sverige skall få hjälp med att etablera samarbete med institutioner vid universitetet eller med enskilda forskare. Innovationernas Hus kommer också att fungera som ”kuvös” för en del av de s.k. avknoppningsföretag, som etableras av forskare och andra anställda vid Umeå universitet och andra forskningsorganisationer. Syftet med den verksamhet UMINOVA avser att bedriva i Innovationernas Hus är bl.a. att medverka till att betingelserna för dessa företag blir så goda som möjligt under etableringsfasen och några år framåt. Det statliga stödet lämnas med dels 6 milj.kr. i lokaliseringsbidrag till investeringen i Innovationernas Hus, kostnadsberäknad till 22,5 miljoner, dels 2 milj.kr. i ett särskilt stöd till teknikspridningsverksamheten. Beslutet är ett fullföljande av de offensiva industripolitiska och regionalpolitiska strävandena att stimulera till startandet av nya företag samt att stimulera företagens användande av ny teknik. Verksamheten kommer att få stor regionalpolitisk betydelse för en stor del av stödområdet. I anslutning till dagens beslut om stöd till UMINOVA vill jag påminna om att regeringen tidigare fattat beslut om liknande satsningar på ett antal teknikcentra. Det gäller bl.a. Elektronikcentrum i Svängsta och Hagfors Tooling Center. Båda dessa är goda exempel på vad företag, kommuner, utbildningsväsende, länsorgan och övriga intressenter kan bygga upp i form av gemensamma resurser för forskning, utbildning och utvecklingsarbete till gagn för nyföretagande och småföretagande i nya branscher och på nya områden. Jag vill också nämna att regeringen tidigare har lämnat i uppdrag till samtliga länsstyrelser att utarbeta regionala teknikspridningsprogram. Statens industriverk, styrelsen för teknisk utveckling, universitetsoch högskoleämbetet samt skolöverstyrelsen har samtidigt fått gemensamt uppdrag att medverka i teknikspridningsarbetet. Dessa uppdrag kommer att ge underlag för fortsatta regionala och centrala beslut om insatser för ökad teknikspridning. Samarbetet mellan forskningen på universitet och högskolor och småföretag har byggts ut. Ett betydande antal utvecklingscentra av olika slag är nu i gång. Där finns i dag några av de mest innovativa miljöerna i vårt land. Idéer och forskningsresultat ger i snabb takt nya företag, nya produkter, nya jobb. Från industridepartementets sida har vi diskussioner och överläggningar i gång om satsningar på ytterligare utvecklingsoch teknikcentra. Dessa satsningar kommer under hand att redovisas för riksdagen.

Herr talman! Det var ett alldeles riktigt påpekande, att det gällde ”ett antal”. Därför frågade jag om Chalmers tekniska högskola ingick i detta antal.
Herr talman! Vi har fört sådana diskussioner med Chalmers, och vi gör det för närvarande med samtliga de tekniska högskolorna.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret. Först konstaterar jag med stor tillfredsställelse att utrikesministern, liksom de flesta andra som engagerat sig för Ivan Dragiteviés sak, hyser optimism om en snar upplösning av den absurda situationen. Även om utrikesminis 53 tern inte är så meddelsam, förutsätter jag att det finns saklig grund för optimism. En viss sekretess vid förhandlingar med andra länder är naturligtvis nödvändig, men jag förutsätter att utrikesministern direkt eller genom diplomatiska kanaler pekar på de internationella dokument som reglerar människors rättssäkerhet, bl.a. Helsingforsavtalet, enligt vilket den enskilda människan själv skall kunna bestämma sin bosättning och sin nationalitet. Som statsrådet Andersson vet finns det en kommitté som har till uppgift att verka för Ivan Dragiteviés frisläppande. Kommittén har väntat med att agera, i förhoppning om att frågan skall lösas så att säga av sig själv. Enligt jugoslavisk uppfattning är Ivan Dragitevié fortfarande även jugoslavisk medborgare, men nu har den arme mannen redan suttit över en månad på svenska ambassaden i Belgrad, och den enda rimliga lösningen är att han får återvända till Sverige. Av mänskliga hänsyn bör detta ske snarast möjligt. Jag är glad att statsrådet tycks ha samma uppfattning som jag och också handlar därefter.

Herr talman! Bertil Måbrink har frågat försvarsministern vilka åtgärder han avser vidta för att bristfälliga dammanläggningar skall åtgärdas utan dröjsmål. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Den damminventering frågeställaren åsyftar i sin fråga har utförts av länsstyrelsen i Gävleborgs län på uppdrag av regeringen. Totalt har denna länsstyrelse redovisat ca 190 dammlägen, och av dessa är 12 i behov av upprustning. Enligt vad jag har erfarit utgör enligt länsstyrelsen inget av dessa någon akut säkerhetsrisk. I detta sammanhang vill jag erinra om att regeringen den 31 oktober i år beslutat att en särskild utredare skall tillkallas för att utreda frågor som rör säkerheten vid landets dammar. Utredaren bör enligt direktiven bedöma behovet av kompletterande åtgärder vid landets dammar och kraftverk för att förebygga dammgenombrott och större flöden. Vidare bör behovet av kompletterande insatser för att minimera skadorna vid översvämningar belysas. Till utredarens uppgift hör vidare att klarlägga förutsättningarna att upprusta äldre, ofta dåligt underhållna och övergivna dammar genom att uppföra små vattenkraftverk i anslutning till dessa. Även behovet av kompletterande lagstiftning för att få till stånd sådana insatser skall enligt direktiven belysas. Utredaren kommer att bedriva arbetet skyndsamt i nära samverkan med berörda myndigheter, kraftföretag m.fl. och skall redovisa resultatet av sitt arbete till regeringen senast den 1 september 1986.

Herr talman! Jag tackar energiministern för svaret, och jag ser det som 14 november 1985 positivt — med den utredning som nu pågår och att utredaren också har till uppgift att se över lagstiftningen. Men det är litet märkligt: jag tror att vi får litet olika information, energiministern och jag, när det gäller skicket på de här tolv dammarna. Man har nämligen från länsstyrelsen sagt att de är i så dåligt skick att det finns risk för allvarliga följder vid den kommande vårfloden — om inga åtgärder vidtas. Det är det ena. Sedan finns det också ett antal redovisade mindre bra dammar. De är 19 stycken. Där är det ingen akut fara, men beträffande dessa 12 dammar är läget allvarligt, och de måste åtgärdas. Vidare finns det problem som jag tagit upp beträffande den oerhört långa tiden för att kunna åtgärda en damm. Man har hållit på med en dammanläggning som ligger uppe i Söderforsa i Hälsingland i sex år för att förmå ägaren att vidta åtgärder, och ännu har ingenting skett. Vad jag förstår måste lagstiftningen ändras, eller också måste regeringen gå in och svara för kostnaderna, så att åtgärder kan vidtas omedelbart, för att sedan i efterhand utkräva kostnaderna av ägarna, som har försummat att göra någonting. Det är bra att utredningen kommer med förslag den 1 september 1986 - det är jag tillfredsställd med. Men jag tror inte att detta räcker beträffande de tolv redovisade fallen. Någonting måste vad jag förstår göras före vårfloden. SMHI har redan varnat för nya vårfloder, och vi vet vad som har hänt i Hälsingland under hösten, med oerhört stora skador som följd vid översvämningarna där.
Herr talman! Det är alldeles riktigt att det finns allvarliga problem vid de nämnda dammarna — vi är mycket medvetna om det. Det exempel som Bertil Måbrink tar upp har vi också noggrant gått igenom. Vi har även uppmärksammat att lagstiftningen kanske inte är tillräcklig för att man skall kunna utöva tillsyn över dammanläggningar. Det är skälet till att utredningen har tillsatts och till att en översyn av lagstiftningen finns med i direktiven. Vi har med länsstyrelsen i Gävleborgs län särskilt kontrollerat om det finns risk för olyckor i samband med vårfloden 1986. Länsstyrelsen har till oss sagt att den inte bedömer att det finns en sådan risk. Det är naturligtvis det faktum att vi vid flera tillfällen har fått detta utlåtande och att länsstyrelsen i Gävleborgs län, som annars inte brukar vara blyg, inte har krävt några åtgärder från oss som har gjort att vi inte har gripit in med akuta insatser. Vi har alltså fått försäkringar om att länsstyrelsen klarar sig fram till dess att utredningen är färdig. Jag vill bara informera om att det i det investeringsprogram som vi nu har finns medel för att åtgärda bristfälliga dammanläggningar.
Herr talman! Det går snabbt med den nya debattordningen vid frågestunder. Vi är inte riktigt vana vid den, men vi får rätta oss efter när talmannen 55 klubbar. Jag utgår från att de uppgifter som länsstyrelsen har lämnat till energimi 14 november 1985 nistern och som hon nu har redovisat är riktiga. Jag har då ingen anledning att betvivla att det inte finns någon risk för olyckor vid de tolv oerhört bristfälliga dammarna i Hälsingland när vårfloden kommer 1986.
Jag vill bara komplettera informationen med att säga följande: Om ägarna skulle vilja visa ansvar och sätta i gång arbetet redan nu, har de möjlighet att från det pågående investeringsprogrammet söka projekteringsstöd, med 50 96 täckning, och investeringsstöd, med 15 96 täckning.
Herr talman! Det var ytterligare en värdefull upplysning. Ägarna kanske inte känner till denna möjlighet. Jag hoppas att länsstyrelsen ser till att få ut denna information till ägarna. Då kanske vi inte, som i det fall jag har redovisat, behöver vänta sex år, utan kan få till stånd upprustningsåtgärder så snart som möjligt.
Herr talman! Rune Evensson har frågat kommunikationsministern om regeringen avser att även fortsättningsvis ställa medel till förfogande för rådgivning angående skredrisker. Frågan har överlämnats till mig. För innevarande budgetår har, liksom under tidigare budgetår, medel för rådgivning angående skredrisker ställts till förfogande för länsstyrelserna i Göteborgs och Bohus län och Älvsborgs län. Länsstyrelserna kan även låta berörda kommuner i dessa två län utnyttja pengarna.

Herr talman! Jag ber att få tacka civilministern för svaret på min fråga. Det är positivt med stödet under innevarande år, men frågan avsåg i första hand fortsättningen efter detta budgetårs utgång. Bakgrunden är att statens geotekniska institut efter Tuveskredet 1977 åtog sig att utan kostnad lämna remissvar och ge råd till länsstyrelser och kommuner i utsatta län i Västsverige. Tjänsterna avser stabilitetsfrågor i planoch byggnadsärenden. Dessa frågor är av komplicerad natur, och länsstyrelserna saknar normalt egen kompetens på detta område. Staten har årligen beviljat anslag till SGI för fullföljande av denna verksamhet. Det är synnerligen angeläget att SGI, som expertorgan, får möjlighet att fortsätta detta arbete. Rådgivningen innebär en minimering av geotekniska undersökningar, som annars skulle bli en betungande kostnad för enskilda sökande i de berörda kommunerna. Behovet är minst lika stort nu som tidigare. Rådgivningen bör därför få fortsätta intill dess åtgärder av förebyggande natur har vidtagits.
Herr talman! Den 7 november besvarade försvarsminister Roine Carlsson en liknande fråga från Rune Evensson. Han framhöll att frågan är ytterst komplicerad med många olika aspekter vad gäller både ansvarsförhållandena och finansieringen av räddningstjänsten och sade att regeringens ställningstagande till frågan om fortsatta medel kommer att redovisas i anslutning till 1986 års budgetproposition. Jag vill ansluta mig till detta svar och säga att det blir en samtidig prövning mellan försvarsoch civildepartementen.
Herr talman! Det är viktigt att dessa frågor kopplas samman. Inom områden med lutande leror är människorna väldigt oroliga för framtiden och kräver att staten engagerar sig i dessa frågor. Därför är det viktigt att rådgivningen fortsätter intill dess att förebyggande åtgärder har vidtagits. Jag tänker då på det förslag som räddningstjänstkommittén har lämnat.

Herr talman! Sonja Rembo har frågat mig hur uppgifterna på blanketten för folkoch bostadsräkningen om namn på den/de som har hyreskontrakt för bostaden eller äger bostadsrätten, lägenheten eller enfamiljshuset kommer att användas. De namnuppgifter som Sonja Rembo frågar om används av kommunerna för att de skall kunna göra sammanställningar av hushållens sammansättning. Uppgifterna registreras inte på data. De kommer inte att användas för andra ändamål. Uppgifterna är alltså ett hjälpmedel för att kunna sortera bostadsuppgifterna på samtliga personer i hushållet. Den viktigaste delen av folkoch bostadsräkningen är att belysa hushållens sammansättning och hur de bor. Uppgifter om hushållen behövs för att kunna beskriva hurt.ex. bostadsstandarden för barnfamiljer är, vilka som är trångbodda och hur många som äger resp. hyr sin bostad. Uppgifterna om bostaden behöver bara besvaras av en i familjen. Detta underlättar för de enskilda medborgarna och minskar byråkratin.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Tyvärr kommer det efter det att tiden för avlämnandet av uppgifterna till folkoch bostadsräkningen har gått ut. Svenska folket hade säkert uppskattat att i tid ha fått veta hur dessa uppgifter om deras privata förhållanden skall användas. Årets folkoch bostadsräkning har knappast lugnat dem som hyser farhågor för vart datasamhället skall leda om vi inte är vaksamma. Den okomplicerade blanketten bekräftar bara att vi redan är världens mest registrerade folk. Det mesta finns redan i befintliga dataregister. En uppgift tycks dock saknas i registret och kan tydligen inte heller på sedvanligt dataanpassat maner lämnas genom att man sätter kryss i en ruta. Den luckan skall nu fyllas igen. Våra välmenande och allt ombesörjande myndigheter och politiker vill nämligen veta vem som har hyreskontrakt eller köpeavtal på vår bostad. Enligt lag och vid vite har därför varje svenskt hushåll haft att fylla i namnet på den som innehar detta dokument. Utan denna uppgift kan myndigheterna inte planera för framtiden. Frågan har ingenting att göra med hur hushållen bor. Vad jag vill veta av statsrådet är hur man avser att använda namnen på innehavarna av hyresoch köpekontrakt. Om jag som riksdagsledamot hyr en lägenhet i andra hand, vilken myndighet eller forskare kan ha något som helst intresse av att få veta namnet på den jag hyr av, dvs. som har förstahandskontraktet?
Herr talman! Namnen används helt enkelt för att kommunerna skall kunna göra en sortering på olika hushåll. Där stannar alltså den frågeställning som Sonja Rembo tar upp. Vi har haft en rätt ingående diskussion om integritetsfrågorna i samband med folkoch bostadsräkningen. För att ytterligare se till att det blir medborgarinsyn i folkoch bostadsräkningen har vi dessutom satt till en särskild kommission av riksdagsledamöter som skall följa arbetet. Jag tycker nog att rättssäkerhetsfrågorna, integritetsfrågorna, är väl belysta i samband med årets folkoch bostadsräkning.
Herr talman! Jag är fortfarande inte nöjd. De uppgifter som statsrådet säger att avsikten är att insamla går att få fram genom uppgifterna på blankettens sista sida. Där skall man nämligen tala om huruvida man bor i andra hand, om man äger bostaden etc. ; allt sådant står där. Jag har fortfarande inte fått veta varför myndigheterna, om jag hyr i andra hand, skall ha reda på namnet på den som har förstahandskontraktet på den hyreseller andelslägenhet jag bor i. Jag har fortfarande inte fått svar på den
Herr talman! Låt mig ge ett exempel. Uppgifterna om hushåll med barn över 18 år skulle inte kunna sammanföras, om inte 18-åringen på sin blankett angav vem som äger t.ex. bostadsrätten. Det är det enkla tilläggsbeskedet på den punkten.
Herr talman! Även detta är en uppgift som man mycket lätt skulle kunna få fram genom en enkel kryssmarkering, som hänvisar till namnen på de personer som ingår i hushållet och som finns upptagna på blanketten. Vad man skall lämna särskild uppgift om är ju namnet på en person som inte ingår i det aktuella hushållet men som de facto har kontrakt på bostaden. Är det inte så att avsikten är att hjälpa partikamraterna i Helsingfors med en kartläggning av vilka personer som hyr ut lägenheter i andra hand?

Herr talman! Gullan Lindblad har frågat mig om sjuksköterskeutbildningen i Norden. En överenskommelse om godkännande för viss hälsooch sjukvårdspersonalatt tjänstgöra inom de nordiska länderna träffades år 1981. Överenskommelsen tillämpas sedan år 1983. En arbetsgrupp med företrädare för berörda länder har tillsatts av Nordiska ministerrådet med uppgift att följa upp överenskommelsen och föreslå eventuella tillägg till den. Det är min bestämda uppfattning att den nya svenska sjuksköterskeutbildningen är kvalitetsmässigt minst likvärdig med den tidigare. De krav på kompletteringar i fråga om tjänstgöring som hittills har förts fram från Danmark och Norge för att svenska sjuksköterskor med den nya utbildningen skall omfattas av överenskommelsen kan inte accepteras av Sverige. Förhandlingar om vilka tillämpningsföreskrifter som bör gälla för sjuksköterskor pågår just nu. Jag håller mig kontinuerligt informerad om förhandlingsläget och hoppas på en snar lösning av frågan.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret. Det är bra att förhandlingar är på gång, men ärendet visar sig tyvärr ganska komplicerat. Vi har ju sedan länge en gemensam nordisk arbetsmarknad, och sedan 1983 finns en överenskommelse mellan Sveriges, Norges och Danmarks sjuksköterskor och deras resp. förbund å ena sidan och myndigheterna å andra sidan att legitimation som sjuksköterska i ett av länderna också skall ge rätt till samma godkännande i de övriga nordiska länderna. Jag tycker att det är minst sagt trist att den svenska sjuksköterskan, som sedan länge haft ett mycket gott internationellt erkännande, nu inte längre skall kunna få sin legitimation i de nordiska grannländerna. I tidningen Vårdfacket nr 17 berättar man t.ex. om ett par operationssköterskor från Sverige som tjänstgör i Drammen. De kan inte få någon fast tjänst på grund av att hälsodirektoriatet i Norge anser att deras utbildning är för smal och måste kompletteras, innan de får sin legitimation i Norge. På senaste tiden har situationen tyvärr försvårats. Nu kan man inte ens få ett vikariat utan komplettering. Sjuksköterskornas samarbetsorganisation i Norden har nyligen haft en konferens. Där var de övriga nordiska sjuksköterskornas representanter ganska tuffa, och ingen lösning synes vara i sikte. SHSTF tycker liksom utbildningsministern att den svenska sjuksköterskeutbildningen är minst likvärdig med den tidigare utbildningen. Men här står alltså uppfattning mot uppfattning. Vi riskerar faktiskt att hamna i den situationen att avtalet om den gemensamma nordiska arbetsmarknaden måste sägas upp. Jag vill då fråga — just med tanke på utbildningsministerns fina bakgrund i det här sammanhanget och med tanke på hans erfarenhet av fackliga frågor — om utbildningsministern är beredd att själv ingripa och vidta erforderliga åtgärder, om det visar sig vara nödvändigt.

Herr talman! Jag delar Gullan Lindblads uppfattning att det är ett trist förhållande att man i ett par nordiska länder inte vill godkänna den svenska sjuksköterskeutbildningen. Denna omfattar numera en tvåårig sjuksköterskeutbildning och vidare en fyraårig postgymnasial sjuksköterskeutbildning. Den tidigare utbildningen var treårig. Jag anser att två plus två är mer än tre och menar att den utbildning som sjuksköterskorna får mer än väl svarar mot vad patienterna och underställd personal behöver och vad de läkare fordrar som sjuksköterskorna samarbetar med. Jag vill arbeta med den inriktning som Gullan Lindblad här har talat om.
Herr talman! Jag är tacksam för detta engagemang från utbildningsministerns sida. Det är bra att det förhåller sig på det sättet. Jag tror nämligen att det är nödvändigt i detta sammanhang. Jag är dock litet ängslig för att debatten om den svenska gymnasieskolan och kvaliteten på denna kan influera, och att vi kanske inte har så mycket av praktisk verksamhet i den svenska sjuksköterskeutbildningen. Det är kanske det som ligger oss i fatet. Jag hoppas naturligtvis att utbildningsministern med emfas arbetar för att få till stånd en lösning. Dessutom vill jag fråga: Om utbildningsministern skulle stå inför det faktum att man trots allt inte kommer fram till en lösning, är då utbildningsministern beredd att vidare utreda frågan och eventuellt också föreslå vissa kompletteringar?
Herr talman! Det är uteslutande av hänsyn till sjuksköterskorna som jag anser att det är av intresse att få den här frågan löst. Jag har ingenting emot att svenska sjuksköterskor stannar i Sverige och tjänstgör här, sedan de väl är utbildade. Men jag menar att de skall ha tillgång till en fri nordisk arbetsmarknad. Det finns goda skäl att anse dem kompetensmässigt väl jämställda med övriga sjuksköterskor.
Herr talman! Jag vill verkligen understryka det faktum, att om vi har en gemensam nordisk arbetsmarknad, skall den också gälla, inte minst inom ett sådant yrkesområde som sjuksköterskans, vilket — som jag tidigare sade — — Prot. 1985/86:27 sedan decennier tillbaka har ett mycket gott anseende. Det är således mycket — 14 november 1985 tråkigt om någonting negativt skulle ske här. Om svenskundervis

Herr talman! Gunnel Liljegren har frågat mig dels när regeringen avser att återkomma till riksdagen med förslag till lag om kommunernas skyldighet att anordna grundläggande svenskundervisning för invandrare, dels när regeringen avser att utfärda riktlinjer för lärarkompetens för sådan undervisning. På den första delfrågan vill jag erinra om att jag så sent som torsdagen den 24 oktober här i kammaren, i ett svar på en fråga av Ylva Annerstedt, meddelade att regeringen avsåg att inom kort förelägga riksdagen en proposition med bl.a. förslag till en lag om grundläggande svenskundervisning för invandrare. Regeringen har vid dagens sammanträde beslutat att förelägga riksdagen en sådan proposition. De bestämmelser avseende svenskundervisningen för vuxna invandrare som regeringen skall utfärda, bl.a. för lärarkompetens, kommer att meddelas snarast möjligt efter det att riksdagen behandlat det nämnda lagförslaget.

Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret. Regeringens organisationskommitté som tillsattes för att utarbeta en läroplan för SFI, fastställa lärarkompetens, utarbeta lagtext och konstruera ett statligt schablonbidrag har tagit tid på sig. Den frihet som riksdagen lämnade kommunerna att välja organisationsform har föranlett några promemorior och andra skrivelser till Kommunförbundet. Men de verkligt svåra pusselbitarna saknas fortfarande, och regeringen har ju inte förrän i dag aviserat ett lagförslag. När det gäller den fortsatta SFI-utbildningen är förvirringen stor ute i kommunerna, och inte ens så stora kommuner som Helsingfors och Göteborg har bestämt hur de egentligen skall ha det. Ett fastställande av den lärarkompetens som skulle krävas var en springande punkt i SFI-reformen. Därvidlag saknas regeringens direktiv. Alla är på det klara med att dispenser måste kunna beviljas under en övergångstid, men kommunerna bör snart få veta vad som skall gälla framgent. Jag vill fråga om det inte är en omvänd tågordning att först presentera lagförslaget och senare fastställa lärarkompetensen. Enligt min uppfattning bör lagförslaget och schablonbidraget basera sig på bl.a. vilken lärarkompetens man kräver.
Herr talman! Det kan naturligtvis råda delade meningar om vad som är den rätta turordningen. Regeringen har ansett att riksdagen först bör pröva om 61 kommunerna genom lag skall åläggas den här skyldigheten — att fastställa hur lång utbildningen skall vara och vilka grupper som skall omfattas av den. När dessa regler är fastställda och det klarats ut hur finansieringen skall ske, kan regeringen gå vidare med detaljbestämmelser.
Herr talman! Jag har tidigare fört fram misstanken att undervisningen i fortsättningen skulle komma att bedrivas huvudsakligen av cirkelledare, vilket skulle bli en besparing — ytligt sett och på mycket kort sikt visserligen — för staten. Men det finns numera en lärarutbildning speciellt inriktad på svenska för vuxna invandrare, och likaså finns det ett stort antal SFI-lärare inom AMU, vilka nu riskerar att bli utan arbete. Det är en lärarkategori vars kompetens redan motsvarar de av AMU fastställda kompetenskraven, som är ganska höga. Kommunerna svävar ännu i ovisshet om hur schablonbidraget skall beräknas och vilken lärarutbildning som skall vara den normala. Reformen skall träda i kraft den 1 juli 1986, och många samordningsfrågor och organisationsfrågor återstår. Avser utbildningsministern att ge kommunerna besked under denna termin?
Herr talman! Som jag förut framhöll är det naturligt för regeringen att avvakta innehållet i riksdagens beslut, innan vi går vidare. Men en del av de frågor som här togs upp är behandlade redan i lagförslaget.
Herr talman! Jag hoppas att lagförslaget också följer riksdagens beslut i det avseendet, att kommunerna skall kunna lägga denna undervisning inom komvux. Kommitténs promemoria till Kommunförbundet har därvidlag varit ganska oklar, medan utbildningsutskottet sade ifrån att enligt utskottets mening bör en kommun kunna välja att själv anordna grund-SFI inom den kommunala vuxenutbildningen. Kommer denna möjlighet att finnas?

Herr talman! Alf Svensson har frågat mig om jag avser att fullfölja min företrädares intentioner att införa s.k. frizoner på högskolans område. Min företrädare inledde under sommaren och hösten en diskussion inom högskolan om möjligheterna att förbättra verksamheten och effektivisera administrationen genom försök med minskad reglering. Några förslag har redan kommit till departementet, och en diskussion pågår på flera universitet och högskolor. Jag avser att inom den närmaste tiden med bl.a. ledningarna för högskoleenheterna diskutera hur vi skall gå vidare i detta arbete. Jag har erfarit att många av de regler som upplevs som hämmande för högskoleverksamheten inte är specifika för högskolan utan snarare en del av den generella regleringen av den statliga förvaltningen. Jag kommer därför att diskutera med mina kolleger i regeringen om möjligheten inom högskolan att göra försök med undantag även från sådan generell statlig reglering.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Jag är helt nöjd med det. Nu väntar vi förstås på realiserandet av det som utlovats. Vi inom högskolestyrelserna fick till uppgift av förra utbildningsministern att under sommaren tänka över möjligheterna till försöksverksamhet med frizoner. Utbildningsministern skulle sedan återkomma till frågan efter sommaruppehållet. Jag tror att man har tänkt en hel del konstruktivt för att förbättra kvaliteten och för att rationalisera ute i högskolorna. Herr talman! Jag ser fram emot kontakter med utbildningsministern för att göra våra högskolor bättre kvalitativt.

Herr talman! Gunnar Ström har frågat industriministern om vilka åtgärder han är beredd vidta för att skapa ny sysselsättning i Karlskoga-Degerforsregionen. Frågan har överlämnats till mig. Bakgrunden till frågan är omstruktureringen inom specialstålsindustrin och dess effekter på sysselsättningen i regionen. Efter vad jag har inhämtat har länsarbetsnämnden i Örebro län föreslagit ett program för att successivt förstärka arbetsförmedlingarna i Karlskoga och Degerfors. Viss förstärkning har redan skett. Vidare planeras att utöka resurserna på AMU-centrumet i Karlskoga. Antalet platser i stiftelsen Samhällsföretag har utökats med 20 resp. 15 platser i Karlskoga och Degerfors. Punktinsatser planeras för en förstärkt platsackvisition. En viktig förutsättning för statens medverkan var att stålföretagen åtog sig att gemensamt satsa 100 milj.kr. i ett särskilt bolag, Bruksinvest. Bolagets uppgift är att skapa nya arbetstillfällen i Bergslagen och främst på de orter som berörs av omstruktureringar. Bruksinvest har en betydande del av sina medel kvar för ytterligare åtgärder inom Bergslagen. Vidare har Bofors stiftelse för näringslivsutveckling tillkommit för att utveckla företag i Karlskogaregionen. Nu gäller det för alla berörda parter att målmedvetet arbeta vidare och på bästa sätt ta till vara alla befintliga resurser för att utveckla en ny livskraftig näringslivsstruktur som kan ge nya arbetstillfällen i regionen.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Anledningen till att jag ställde frågan är att folket i Karlskoga-Degerforsregionen känner stor oro — för att inte säga att folk är sjuka — på grund av den depression som man känner efter att i 15 år ha levt under trycket av struktureringar, struktureringar som hårt har drabbat sysselsättningen. Jag vill peka litet grand på vad som har hänt. År 1970 var vid Degerfors Järnverk 2 200 personer anställda. I dag är 1 160 personer anställda, en minskning med över 1 000 personer. Hasselfors Bruks AB hade en bultfabrik som 1980 hade 210 anställda. Där finns det i dag kvar 70, en minskning med 140. AB Bofors-Kilsta Componenta hade 1975 hela 8 325 anställda. I dag är antalet 6 945, det är en minskning med nära 1 400 personer. Vad som dessutom kommer att hända inom den närmaste framtiden är att 193 personer vid Degerfors Järnverk har varslats om uppsägning fram till den 1 juli 1986. Vid Nordform, dotterbolag till Nya Avesta, är 21 personer varslade. Kilsta Componenta säljer sitt stålverk och sitt valsverk, vilket kommer att göra att 180 personer berörs. Dessutom skall man veta att det vid Bofors inom den här regionen förhandlas om permitteringar. 90 personer skall permitteras under hösten, och under det första halvåret 1986 får vi räkna med att flera hundra kommer att bli permitterade. Det är mycket viktigt att det sker en nystrukturering, så att vi får en ny industri.
Herr talman! Låt mig säga att jag är mycket medveten om den oro som människor känner i det här området. Den oron delas av länsarbetsnämnden, som är beredd att göra särskilda insatser. Vidare har, som vi har sagt, de företag som varit inblandade i omstruktureringen lovat att ställa upp. Jag har tidigare i den här kammaren, liksom industriministern, ganska kraftigt kritiserat Bruksinvest. Glädjande nog kan nu sägas att man har börjat arbeta på ett mycket mer positivt sätt än tidigare. Såvitt jag vet finns det ett antal intressanta projekt som man arbetar med. Jag förutsätter att också den här aktuella regionen kommer att få del av pengarna. Jag är alltså mycket medveten om de svårigheter som finns. Vi får försöka att gemensamt hjälpa till att lösa dem.
Herr talman! Jag håller med statsrådet om att det har blivit litet bättre. Det har kommit fram litet fler småföretag i regionen än tidigare. Men småföretagen ger bara arbete åt två eller tre personer, och det tar mycket lång tid att suga upp de stora mängder människor som slängs ut från de företag som jag har räknat upp. Men jag håller med statsrådet om att vi skall göra allt för att försöka att verkligen klara ut svårigheterna. Som jag sade är det dock många människor i den här regionen som just nu inte mår bra. Jag känner därför tacksamhet för det svar som jag har fått av arbetsmarknadsministern. Det inger ändå ett hopp om att ni inser problemen och kommer att hjälpa oss.

Herr talman! Lars Ulander har frågat mig om regeringen kan acceptera att 58,3-årspensioneringarna på nytt ökar i omfattning. Regeringen kan självfallet inte acceptera en sådan utveckling. Frågan om 58,3-årspensioneringar utreds för närvarande med förtur inom pensionsberedningen. Om utvecklingen så kräver är regeringen beredd att pröva övergångslösningar i avvaktan på utredningens förslag. Dessa bör gå ut på att arbetsgivaren får ett reellt betalningsansvar för den personal som sägs upp efter frångående av turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd. I ett sådant förslag bör man också överväga om villkoren för förtidspensionering av arbetsmarknadsskäl skall ändras så att en noggrannare prövning görs innan en person förtidspensioneras. Pensioneringar bör endast tillåtas i undantagsfall och först sedan alla möjligheter att ge de uppsagda nya arbeten uttömts.

Herr talman! Vad jag kan förstå är Hugo Hegelands fråga närmast föranledd av den senaste tidens uppmärksamhet kring beskattningseffekterna vid arv av mycket stora aktieförmögenheter. Jag har för min del konstaterat att den nuvarande ordningen kan ge otillfredsställande resultat till följd av att man vid arvsbeskattning inte tar någon hänsyn till den latenta skatteskuld som kan sägas belasta aktier. Jag har därför bett arvsoch gåvoskattekommittén att behandla den frågan med förtur. Jag räknar med att riksdagen skall kunna föreläggas förslag om ändrade regler under våren 1986. Som jag tidigare uttalat kan det också finnas skäl att överväga en sänkning av själva skatteuttaget vid arv och gåvor. När det gäller inkomstbeskattningen vill jag bara påminna Hugo Hegeland om att en väsentlig sänkning av inkomstskatten skett under åren 1983-1985.
Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret. Något fel på finansministerns förstånd är det inte; närmast kan man säga att frågan är föranledd av den senaste tidens debatt, men jag kan ändå påminna om att jag väckte en motion till föregående riksdag med anledning av Kistnerfallet, där just reavinstbeskattningen tillsammans med arvsskatten fick så olyckliga effekter att arvingar kunde bli skyldiga staten 1:50 kr. per ärvd tusenlapp när arvet översteg 6 milj.kr. Men det är faktiskt inte den viktigaste punkten i det här sammanhanget, utan det är om inte själva arvsbeskattningen har ett konfiskatoriskt drag när man får dessa otroliga effekter. Det är ju positivt att finansministern uttalar att det finns skäl att överväga en sänkning av själva skatteuttaget vid arv och gåvor, men kan inte finansministern sträcka sig litet längre och säga att det finns mycket starka skäl för att överväga en sådan sänkning? Det har tidigare sagts att det beror på inflationen att de höga arvsskatterna får den här effekten. Men i själva verket är det den gamla kvarlåtenskapsskatten som spökar. Den infördes 1947 och gav upphov till väldig kritik, som t.o.m. regeringen tog intryck av. Man avskaffade kvarlåtenskapsskatten 1958. Men då var man tyvärr, herr talman, så diabolisk att man bakade in kvarlåtenskapsskatten i den nya arvsskatten. Det är därför vi har dessa orimliga arvsskatter på 70 96 när förmögenheten överstiger 6 miljoner, för att inte nämna litet lägre belopp — man skattar bort hälften redan vid ett arv av en förmögenhet på 800 000 kr. Vilka direktiv har finansministern egentligen givit kommittén? Skall den inta en mycket mer positiv ståndpunkt till att det här behövs en radikal omprövning, inte bara från enskilda personers synpunkt utan framför allt från samhällsekonomisk synpunkt?

Herr talman! Några omedelbara åtgärder av det slag Erik Hovhammar efterlyser planeras inte för närvarande. För vissa generationsskiftesfall kan naturligtvis de överväganden om lättnader i arvsbeskattningen av aktier som jag tidigare gett till känna komma att få betydelse. I övrigt anser jag att resultatet av 1980 års företagsskattekommittés arbete bör avvaktas innan man vidtar åtgärder som specifikt tar sikte på generationsskiften i familjeföretag.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret. Jag tycker det är beklagligt att regeringen inte vill skynda på kommittén också när det gäller småföretagens arvsoch gåvoskatteproblem. Det är en nyttig information för alla de småföretagare som går i investeringstankar. Regeringen tycker alltså att nivån på de nuvarande arvsoch gåvoskatterna är så tillfredsställande att de inte behöver sänkas under de närmaste åren. Det var i och med Fredrik Lundbergs beslut att flytta till Schweiz som socialdemokraterna började allvarligt diskutera om nuvarande arvsoch gåvobeskattning är rimlig. Jag tycker det är beklagligt att det skall behövas en storföretagares svåra ekonomiska problem vid eventuellt frånfälle för att få i gång en sådan diskussion. De extremt höga arvsoch gåvoskatterna i vårt land har länge utgjort ett problem för ägare till småföretag — det är säkerligen finansministern väl bekant. Det är ingen överdrift att säga att den maktkoncentration inom näringslivet som vi ser i dag delvis är en följd av de oerhört höga belastningarna på familjeföretagen. Faktum är att inget framgångsrikt småföretag i dag kan — utan orimliga effekter — på ett naturligt sätt överföras till nästa generation genom arv eller gåva. Många ägare till småföretag undrar i likhet med mig: Kommer den lindring av arvsskatten som aviseras från finansdepartementet också att omfatta småföretag med substansvärden mellan 5 och 10 milj.kr.? Sverige har i dag den högsta skattesatsen när barn ärver: 70 26 för poster över 6 milj.kr. Jag tycker att finansministern bör ge oss ett svar på följande fråga: Vilken metod för skattesänkning vid generationsskiften i familjeföretag anser finansministern vara bäst?
Herr talman! Jag såg alldeles tydligt att Erik Hovhammar satt i kammaren när jag besvarade Hugo Hegelands fråga och gav till känna rnin uppfattning att skatteuttaget vid arv och gåva borde sänkas. Därför förstår jag inte riktigt varför Erik Hovhammar menar att småföretagarna nu har anledning till misströstan över att regeringen inte vill sänka arvsskatterna. När det sedan specifikt gäller småföretagens arvsbeskattning vet Erik Hovhammar möjligen att man har bearbetat den frågan länge, såvitt jag vet i 20 år, utan att nå något resultat. Det är alltså inget enkelt problem. Att det är svårare än vad Erik Hovhammar vill göra gällande tror jag framgår av att vi under sex år hade borgerliga regeringar som inte gjorde ett dugg åt den här saken.
Herr talman! I dag nödgas det ena familjeföretaget efter det andra, inte minst i mina hemtrakter i Småland, överlåta sig till investmentbolag och börsnoterade företag därför att de inte anser sig kunna klara arvsoch generationsskiftesproblemen. Det måste väl ändå, herr finansminister, vara något att fundera över. Jag vill fråga: Tycker finansministern att det är en lycklig utveckling att allt fler små och medelstora företag kommer att överlåtas till investmentföretag och stora börsnoterade företag och därigenom ytterligare befästa maktkoncentrationen i den svenska ekonomin och det svenska näringslivet?
Herr talman! Jag skall svara Erik Hovhammar: Nej, det tycker jag inte.
Herr talman! Jag tackar för detta raka och korta svar. Jag förväntar mig då att finansministern snarast vidtar åtgärder som innebär att den här fantastiskt stora försäljningen av småföretag upphör. Det kan bäst ske genom att ni på den punkten intar en mer generös inställning när det gäller arvsoch gåvoskatter än vad ni tidigare har gjort.

Herr talman! Frågan som har ställts till justitieministern har överlämnats till mig. En förutsättning för att samhället skall kunna fullgöra sina funktioner är i många fall att en omyndigs samhörighet med en vuxen person tekniskt anges i den registrering som görs på grundval av folkbokföringen. Bor den omyndige tillsammans med flera vuxna måste man av praktiska skäl begränsa den tekniska anknytningen till bara en av dessa. Det kan alltså vara fadern eller modern eller någon annan hos vilken barnet bor. Det ligger i sakens natur att reglerna för en sådan registrering måste vara enkla och ge förutsättningar för en rationell användning av uppgifterna. Det är sålunda endast fråga om en teknisk registreringsanknytning, som enligt min mening inte kan ses som en fråga om jämställdhet mellan kvinnor och män. Jag kan därför inte se att det föreligger något missförhållande som skulle kräva ett initiativ från min sida.
Prot. 1985/86:27 Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min fråga, men jag måste 14 november 1985 säga att jag inte är nöjd med svaret. Nog är det ett missförhållande när mannen alltid i dessa sammanhang skall Red EE AS 2 stå för samhörigheten med barnet, oavsett om han är far till barnet eller ej. I RE eAfvån vinstdelningsskatt en familj där modern bor ensam med sina barn är det självfallet hon som är samhörighetsperson eller anknytningsperson. Om hon gifter sig med en man som inte har någon anknytning till familjen tidigare, alltså inte är far till barnen, övergår funktionen att vara samhörighetsperson till mannen i fråga, trots att han alltså inte har något släktskap med barnen. I varje fall i familjer som råkar ut för det här är man mycket förvånad över att det är på det sättet. Från folkbokföringen går uppgifter vidare till andra typer av register. DAFA-SPAR t.ex. är ett personregister som bygger på folkbokföringen, och det är på samma sätt där när det gäller samhörighetsperson. När omyndiga barn får material med posten som bygger på DAFA-SPAR och det fordras en namnteckning av en förälder är det alltid mannen, även om han inte är far till barnen, som finns med på papperet. Det är hans namn som skall skrivas under. I andra sammanhang, t.ex. folkoch bostadsräkningen, är det alltid mannen som får blanketten att fylla i, oavsett hur kort tid han har funnits i familjen. Att finansministern tycker att detta är ett system som är bra och inte behöver ändras, tycker jag är något märkligt.

Herr talman! Bertil Danielssons fråga innehåller två delfrågor. Med anledning av den första delfrågan vill jag erinra om att regeringen enligt gällande lagstiftning inte kan befria från vinstdelningsskatt. Som svar på den andra delfrågan vill jag säga följande. Lagen om vinstdelningsskatt tillämpas första gången vid 1985 års taxering. Taxeringsnämndernas arbete med denna taxering har just avslutats. Det är enligt min mening lämpligt att nu — i enlighet med riksdagens intentioner vid beslutet om löntagarfonder hösten 1983 — ställa samman erfarenheterna från taxeringsarbetet och de synpunkter på skattens utformning som framförts från olika håll. En översyn av vinstdelningsskatten kommer därför att göras inom finansdepartementet. I det sammanhanget kommer frågan om vinstdelningsskattens effekter vid olika typer av samgående mellan företag upp. Jag vill inte uttala mig generellt om vilka förslag från regeringens sida som kan bli aktuella i den delen. Men givetvis kommer det att utredas om reglerna vad gäller fusionerande sparbanker kan utformas så att vinstdelningsskatten inte kommer att utgöra något hinder för fusioner som från samhällelig synpunkt är angelägna. Dessa regler bör i sådant fall bli tillämpliga fr.o.m. den 1 januari 1986.

Herr talman! Jag vill tacka finansministern för svaret på min fråga. De problem jag tar upp i min fråga är både högst verkliga och dagsaktuella. Runt om i landet står sparbanker beredda att gå samman för att stå bättre rustade inför framtiden. Dessa strukturförändringar är både nödvändiga och önskvärda. Men fusionerna kan i de flesta fall inte fullföljas därför att kostnaderna — eller rättare sagt skatterna — blir så stora att fusionsplanerna måste läggas på is. Det är vinstdelningsskatten till löntagarfonder som sätter käppar i hjulen. De reserver som finns hos en fusionerande bank i form av exempelvis värdereglerings konto ökar den andra bankens lagerreserv och skall då beskattas enligt lagen om vinstdelningsskatt. För den måttligt stora Sparbanken i Kalmar kommer skatten att bli ca 15 milj.kr. när banken går samman med Sparbanken Kronan. Det är en helt orimlig belastning. Fusionen i detta aktuella fall fullföljs därför inte så länge nuvarande skatteregler finns kvar eller om dispens inte kan medges. I avvaktan på att hela systemet med löntagarfonder avvecklas och vinstdelningsskatten med den frågade jag huruvida det var möjligt att ge dispens eller att förändra skatten så att sparbanker inte drabbas. Finansministerns svar var i sin andra del positivt, och jag hoppas nu att förslag kommer i sådan tid att hindren snarast undanröjs. Dessa fusioner kommer att avstanna, om ingenting händer. Det är alltså bråttom.

Herr talman! Leif Olsson har frågat mig vad regeringen avser vidta för åtgärder för att intentionerna i Uddevallapaketet skall fullföljas. Regeringen presenterade den 23 januari 1985 ett förslag till en serie åtgärder som skulle skapa ny sysselsättning i Uddevallaregionen med anledning av Uddevallavarvets kommande nedläggning. Regeringens förslag omfattade åtgärder inom områdena industri-, regional-, arbetsmarknads-, transportoch turistpolitik. Riksdagen har i allt väsentligt ställt sig bakom regeringens förslag. De industrioch regionalpolitiska åtgärder som vidtagits och planeras har till mål att skapa en ny stabil industriell bas i regionen. Av de beslutade åtgärderna har följande påbörjats eller genomförts: Ett investmentbolag har bildats med uppgift att skapa nya industrier i regionen och ta vara på expansionskraften i befintliga företag. Ett program för företagsförnyelse och teknisk utveckling i regionen har utarbetats av styrelsen för teknisk utveckling och Chalmers tekniska högskola, och styrelsen för teknisk utveckling har tillförts extra anslag för teknikupphandling och teknikspridning i regionen. Den regionala utvecklingsfonden har tillförts ytterligare statliga medel för — Prot. 1985/86:27 särskilda insatser. 14 november 1985 2 Överläggningar om företagsetableringar i Uddevallaregionen har genom Öm duts ko Uddivälla. förts av regeringen och bl.a. resulterat i att Volvo Personvagnar AB har beslutat att i Uddevalla etablera en personvagnsfabrik som kommer att peketer sysselsätta 1 200 personer. Regeringen har beslutat att regionalpolitiskt stöd tillfälligt skall kunna lämnasi de mest berörda kommunerna, vilket innebär att bl.a. lokaliseringsstöd kan beviljas för nyetableringar och expansion. Intresset för detta stöd är stort. Länsstyrelsen har tillförts extra anslag för lokala utvecklingsinsatser. En serie åtgärder har vidare vidtagits inom de arbetsmarknadsoch transportpolitiska områdena. Åtgärderna inom dessa områden syftar till att skapa gynnsamma förutsättningar för näringslivet i Uddevallaregionen. Åtgärder har vidtagits för att stimulera verksamhet inom turism och utnyttjandet av havsresurser. Åtgärderna för att skapa en ny framtid för Uddevallaregionen har kommit i gång och arbetet med dem fortskrider planenligt och fungerar tillfredsställande. Jag hyser alltså ingen oro för att intentionerna i Uddevallapaketet ej skall fullföljas.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret. Anledningen till att jag tar upp frågan är samma pressmeddelande den 23 januari i år som industriministern hänvisar till. Där står att alla anställda på varvet skall få jobb eller utbildning som skulle möjliggöra nytt arbete. Man talar också om individuella lösningar. Nu är vi halvvägs. Oron och osäkerheten är stor, inte minst bland de något äldre anställda, låt oss säga mellan 45 och 60 år, som jobbat kanske hela sitt vuxna liv på varvet och ser svårigheterna ute på den ordinarie arbetsmarknadeni dag. På Skandiaverken i Lysekil, dotterföretag till Uddevallavarvet, är i stort sett bara en tredjedel av arbetsstyrkan kvar. Där är givetvis frågorna många och osäkerheten stor inför framtiden. Tiden går nu fort. Vi är nästan framme vid 1986 års ingång. Bland de drygt 900 personer som i dag ännu inte fått någon lösning på sina sysselsättningsproblem finns det många som frågar vad det blir av dem som individer i samband med detta stora miljardpaket. Vi får inte glömma individerna i sammanhanget. T anledning av industriministerns svar vill jag ställa frågan: Kan industriministern tänka sig att om så erfordras förlänga den tid då Uddevalla, Lysekils och Munkedals kommuner är temporärt inplacerade i stödområde C, så att detta skulle kunna gälla även en tid efter utgången av 1986?
Herr talman! I november 1985 har 66 företag, förutom Volvo, ansökt om lokaliseringsstöd. Därav är 25 nyetableringar. Detta skall ge en sysselsättningseffekt på över 1 000 arbetstillfällen. Av dessa ärenden kommer beslut att fattas i 35 fall med en sysselsättningsn Ett tiotal projekt bearbetas av Uddevalla Invest och tre är nära genomförandestadiet. Sysselsättningseffekten av dessa tre är beräknad till 150. En projektorganisation har byggts upp i anslutning till varvet. Riktade insatser kommer att omfatta 1 900 personer. I dag går 330 personer i utbildning, och planering finns för ytterligare 200. Arbetet är i gång när det gäller STU och Chalmers. Ett stort antal företag i regionen har besökts, och ett flertal projekt har påbörjats. Jag menar alltså att ett stort antal projekt har kommit i
Herr talman! Det här är verkligen viktiga besked för de anställda vid Uddevallavarvet. Det är viktigt att regeringen med största allvar nu uppmärksamt följer utvecklingen i Uddevallaoch Lysekilsregionen. Resultatet av dessa stora företagsnedläggningar får bara inte bli ett stort antal utslagna människor. Det handlar oftast om individer som hela sitt liv arbetat på varvet och inte har någon annan utbildning. Det är utomordentligt viktigt att de här problemen löses.
Herr talman! Jag ber att få påpeka för kammaren och för herr Olsson att regeringen när det gäller Uddevalla har satt in väldigt många åtgärder. De åtgärderna kommer att ge sysselsättningseffekt. Redan i dag har en fjärdedel av dem som vid årsskiftet 1984-1985 var varvsanställda fått nytt arbete. Påfallande stor andel av dessa har anställts av små och medelstora företag i regionen. Herr Olsson menar uppenbarligen att det har gjorts för litet för Uddevallaregionen och att de åtgärder som har satts in inte kommer att ge avsedd eller tillräckligt snabb effekt. Från flera håll i landet har jag fått och får utstå kritik för att regeringen gjort för mycket för Uddevalla och att de insatta åtgärderna kommer att ge för stor effekt. Sådan kritik får jag leva med. Det ena slaget av kritik får väl balansera det andra.
Herr talman! Jag vill bara hänvisa till vad t.ex. verkstadsklubbens ordförande på varvet i en intervju i Bohusläningen nyligen har sagt, att det blir svårare att kontrollera uppgörelser mellan facket och företagsledningen ju längre fram man kommer. Det tror jag är oemotsägligt. Vidare säger han att det är svårt att veta om all utbildning här kommer att leda till jobb.

Om verksämheten vid Herr talman! Lars Ahlström har frågat mig vilka åtgärder regeringen Stift elsen Institutet för mentet den 10 oktober i år. Rapporten har nyligen skickats ut på remiss. — centrationen i Stock Remisstiden går ut den 10 januari 1986. Jag vill inte nu uttala mig om vilka — holms län åtgärder rapporten kan komma att föranleda.
Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret och förstår att han nu när rapporten har sänts ut på remiss inte kan nämna något vidare om vilka åtgärder regeringen eventuellt kan komma att företa sig. Jag vill emellertid komma med några synpunkter. När kammaren den 20 mars debatterade näringsutskottets betänkande som just berörde den här frågan, framhöll jag de stora problem som utlokaliseringen av större delen av SIFU medfört, bl.a. stor personalomsättning och en hyressättning som vida överstiger den i Helsingfors. Det är anmärkningsvärt att man nu för tredje året i följd kan läsa i årsberättelsen att en anpassning till marknadsmässiga hyror inte kunnat göras. Hyresskulden till fastighetsägaren, kungl. byggnadsstyrelsen, har stigit från 14 miljoner förra året till 18,7 miljoner i år. Anledningen till min fråga är att jag med oro kan konstatera att endast en tredjedel av kursdeltagarna kommer från småföretag, medan 40 90 av samtliga deltagare i SIFU:s kursverksamhet kommer från offentlig förvaltning. Ändamålet med SIFU är att genom fortbildningsverksamhet stärka småföretagens livskraft och utveckling. Det var också motivet till att hantverksorganisationen 1922 bildade Hantverksinstitutet i akt och mening att bistå hantverkare och övriga småföretagare i deras vällovliga och viktiga ambition att fortbilda sig.

Herr talman! Per-Ola Eriksson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att minska befolkningskoncentrationen till Helsingforss län och stoppa avfolkningen av skogslänen. Under perioden 1983-1984 har befolkningstillväxten i Helsingforssregionen uppgått till sammanlagt ca 18 000 personer. Denna befolkningstillväxt beror till hälften på födelseöverskott och inflyttning från utlandet. Endast till hälften beror Helsingforss läns folkök 73 ning på en nettoinflyttning från övriga delar av landet. De inflyttande till Helsingfors kommer från alla delar av landet och är jämnt fördelade över alla län. När det gäller befolkningsutvecklingen inom skogslänen bör framhållas att den negativa utvecklingen i dessa under de senaste åren i ungefär lika stor utsträckning berott på födelseunderskott som på flyttningsförluster. De senaste årens ökade nettoutflyttning från skogslänen beror inte främst på en ökad utflyttning utan på att inflyttningen minskat mer än vad utflyttningen gjort. Totalt sett har den geografiska rörligheten till och från skogslänen minskat i omfattning, vilket innebär att det rullar färre flyttlass nu än för några år sedan. Regeringen har genomfört en rad åtgärder för att förbättra den regionala balansen till framför allt skogslänens förmån. Den första åtgärden är den allmänna förstärkning av näringslivets villkor och internationella konkurrenskraft som åstadkommits. Det har lett till ökade vinster, ökad sysselsättning och ökade investeringar i industrin i såväl skogslänen som i landet i Övrigt. Till detta kommer kraftigt ökade regionalpolitiska satsningar. De ordinarie anslagen har fördubblats samtidigt som massiva insatser gjorts i särskilt drabbade regioner och orter. Norrbotten, Bergslagen och Jämtland är några exempel där särskilda satsningar gjorts vid sidan av de ordinarie medlen. Även inom arbetsmarknadspolitiken har särskilda satsningar gjorts. Regeringen är självfallet medveten om att problemen fortfarande är störst i skogslänen. De åtgärder som vidtagits är dock långsiktigt verkande åtgärder, vars fulla effekter för sysselsättningsoch befolkningsutveckling blir mer märkbara först efter ett antal år.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min fråga. Jag tvingas emellertid konstatera att han egentligen inte har svarat särskilt mycket på frågan utan närmast har refererat till vad som har varit, och historien känner vi till. Jag tycker dock att industriministerns historiebeskrivning var litet begränsad. Han hade kunnat lägga till befolkningsförändringen under 1985, och då skulle han ha fått fram ett tal som visar att Helsingforssregionens befolkning har ökat med nära 30 000 personer under den tid industriministern har haft ansvaret för regionalpolitiken. Det här innebär att av rikets befolkningsökning under den tid industriministern haft ansvaret för regionalpolitiken har över 100 96 fallit på Helsingforssregionen. Vi vet att Helsingforss regionplan pekar på ytterligare befolkningskoncentration. Det är detta som industriministern brukar kalla att regionalpolitiken har förnyats. Jag vill fråga industriministern om det inte är på tiden att man får nya angreppssätt inom regionalpolitiken för att stoppa befolkningskoncentrationen och för att stoppa denna regions befolkningsökning, i syfte att därmed lägga grunden för en bättre miljö. Den snabba befolkningsökningen medför nämligen miljöproblem, trafikproblem och bostadsproblem. Köerna till bostadsförmedlingarna blir allt längre. Är inte industriministern beredd att pröva nya inslag i regionalpolitiken? Ett inslag skulle kanske kunna vara att företag och myndigheter själva fick stå för de flyttningskostnader som det innebär att flytta människor. På det sättet skulle kostnaderna bli tunga för företagen, och de skulle få motiv att lokalisera sin verksamhet till andra delar av landet. Är industriministern beredd att pröva en sådan lösning?
Herr talman! Per-Ola Eriksson är litet oförsiktig när han beskriver utvecklingen. Nettoutflyttningen från skogslänen var mycket positiv 1974-1976, när landet hade en socialdemokratisk regering. Utflyttningen avtog fr.o.m. 1977, då de borgerliga tog över, och svängde och blev starkt negativ 1982, när den fulla effekten av den borgerliga politiken uppnåtts. Därefter har nettoutflyttningen knappast förändrats. Dessutom — jag upprepar detta — beror inte försämringen av nettot på en ökad utflyttning från skogslänen. Den beror i stället på en minskning av inflyttningen till skogslänen, dvs. totalt sett färre flyttlass. Helsingforss läns andel av befolkningen har ökat från 18,6 90 till 19 90 mellan 1980 och 1984, och det kan diskuteras om det finns skäl att tala om en ökad koncentration när förändringen är så liten. Det är klart att jag är öppen för nya medel i regionalpolitiken — jag svarar ja på den frågan.
Herr talman! Jag tvingas konstatera att industriministern är mycket vårdslös med siffrorna. Man kan inte komma ifrån att vi haft en snabb befolkningstillväxt i den här regionen, samtidigt som det varit en snabb utflyttning från skogslänen. Industriministern säger att minskningen i skogslänen i första hand beror på att inflyttningen inte varit särskilt stor, och det är ett riktigt påstående. Men detta är också ett bevis på att regionalpolitiken inte har fungerat under de senaste åren. Hade den fungerat hade det funnits möjligheter för människorna att flytta tillbaka och få en tryggad sysselsättning. Jag tycker inte att den argumentationen från industriministerns sida håller. Industriministern har i tidningarna sagt att han behöver idéer och förslag till lösningar och håller dörrarna öppna. Ett förslag är: Lägg om kursen. Sätt in mer styråtgärder inom regionalpolitiken för att nå resultat.
Herr talman! Detta med idéer är inte så lätt — jag tror att särskilt Per-Ola Eriksson är ett belägg för det. Jag bad den regionalpolitiska utredningen att komma med förslag till en ny regionalpolitik, och Per-Ola Eriksson var en ledamot i den utredningen. De nya förslag som utredningen kom fram till återfanns i stort sett i propositionen. Får jag tillägga följande: Nettoinflyttningen till Helsingforss län är bara hälften nu jämfört med 1960-talet, och det är orimligt att påstå att vi kommit tillbaka till 1960-talets flyttningsvåg — vilket Per-Ola Eriksson påstår med jämna mellanrum. Åren 1961-1965 var nettoinflyttningen till Helsingfors från övriga landet 9 500 personer per år. Åren 1966-1970 var siffran 6 600 per år, och under de senaste tre åren har inflyttningen netto varit 3 500 personer. Herr talman! Per-Ola Eriksson framhärdar i sin debatteknik från den s.k. rapport han gav ut i somras och gör sig skyldig till en sammanblandning av siffrorna. Han skapar en bild av den regionala utvecklingen, som inte har något med verkligheten att göra.
Herr talman! Nej, det är faktiskt så att industriministern tycks blunda för den mycket negativa utveckling som skogslänen befinner sig i, och han blundar också för den starka regionala obalans som uppstått de senaste åren. Jag tycker att det är beklämmande att industriministern slår sig för bröstet och då och då talar om en förnyelse av regionalpolitiken, när den samtidigt har gett så litet. Sedan till den regionalpolitiska utredningen: Den kom inte särskilt långt därför att direktiven var sådana att vi hade en bestämd medelsram att hålla oss till och inte kunde gå utöver den. Ett gott råd till industriministern: Lägg om kursen! Starta en offensiv mot centralisering och koncentration, men för decentralisering och regional balans.

Herr talman! Göran Ericsson har mot bakgrund av regeringens beslut att tillsätta en grupp som skall analysera orsakerna till socialbidragens utveckling frågat mig om vilka åtgärder regeringen anser viktiga att vidta redan nu, innan gruppen är klar med sin analys. Vidare undrar han om inte en parlamentarisk grupp vore påkallad. Göran Ericsson hävdar att man redan nu känner till orsakerna och att låga eller inga löneökningar i kombination med punktskatteökningar o. d. ligger bakom utvecklingen. I själva verket har skattetrycket varit oförändrat under den senaste mandatperioden. Realinkomsterna sjönk kraftigt under de borgerliga regeringsåren. Vi har nu lyckats bryta den utvecklingen. Vi kan t.o.m. konstatera en viss förstärkning av köpkraften. Göran Ericsson antyder att det i första hand är barnfamiljerna som inte klarar av att leva på sin lön. I verkligheten utgörs 66 96 av socialbidragstagarna av hushåll utan barn, och den procentuella ökningen åren 1981-1984 har varit kraftigast i gruppen hushåll utan barn. Andelen barnfamiljer har således minskat under de senaste åren. Den största gruppen socialbidragstagare utgörs av Ett problem med den löpande socialbidragsstatistiken är at den gr åå: Z hållpunkter för en tolkning av vad som ligger bakom variationerna i socialbidragsutnyttjandet. Visserligen kan vi ju alla spekulera, men för att kunna vidta effektiva åtgärder måste regeringen ha ett någorlunda korrekt kunskapsunderlag. Arbetsgruppen skall ta fram och analysera orsakerna till socialbidragsutvecklingen. Den skall inte komma med några förslag till politiska lösningar. Därför har den inte heller blivit parlamentariskt sammansatt.

Herr talman! Jag vill först tacka statsrådet för svaret på min fråga. Jag trodde att socialministern i dag skulle komma med någon form av besked om vad som skall göras nu, inte om vad som skall göras i det medellånga eller långa perspektivet. Det har trots allt, som jag säger i min fråga, varit en tid av inga eller lägre löneökningar. Här hävdar statsrådet att lönerna också under den borgerliga regeringens tid var låga eller fallande, vilket möjligen kan vara riktigt. Men familjernas marginaler är i dag utomordentligt små, och familjerna har fått problem med sin försörjning. När jag i dag hör statsrådet Sigurdsen överraskas jag en aning, eftersom hon egentligen inte ger något svar på min fråga. Statsrådet lämnar en redovisning av en del procentsatser och gör några korrigeringar av vad jag har sagt. Socialministern framhåller t.ex. att det är fler ensamstående än familjer som får socialbidrag. Men det ges inget svar på frågan vad statsrådet är beredd att göra i dag. Det är i dag som 525 000 människor enligt Aftonbladet behöver socialbidrag för sin försörjning. När arbetsgruppen är klar med sitt arbete på våren eller sommaren 1986 har kanske denna siffra stigit. Hur mycket kan vi inte veta, men den är säkert större. Det handlar i detta sammanhang naturligtvis inte om människor som sitter och gläder sig vid köksbordet, utan om människor som vrider sina händer i förtvivlan och undrar hur de skall få debet och kredit att gå ihop. Jag tycker att landets socialminister borde prioritera denna fråga, göra den till en förstahandsfråga i departementet. Det är riktigt att man behöver en analys, men låt denna analys komma som påbröd efter tämligen omedelbara åtgärder, som jag tror att man kan fatta beslut om. Herr talman! Även de fackliga organisationerna LO och TCO har pekat på vikten av en ny låginkomstutredning.
Herr talman! Göran Ericsson, det är litet svårt att i dag kunna ge besked om vilka åtgärder som skall vidtas. Jag tror nämligen att även Göran Ericsson anser att det är nödvändigt att analysera vilka grupper och vilka orsaker det är fråga om. Innan man sätter in åtgärder, måste man ha resultatet av en sådan analys. Det är därför viktigt att vi först får fram en sådan analys. Sedan får vi föra diskussioner om vilka åtgärder som behöver vidtas. 7 Nu får dessa människor socialbidrag. Men det är förmodligen något fel i socialförsäkringssystemet eller på något annat. Detta får vi klarhet i vid en analys.
Herr talman! Jag tror att man i dag via olika kommuners socialförvaltningar utan några större problem skulle kunna få ett tämligen klart och entydigt besked om vilka åtgärder som akut bör sättas in. Det är viktigt att ha en analysgrupp för att vi skall få en korrekt analys. Det är också viktigt att omedelbart sätta in åtgärder. De människor som det här rör sig om arbetar och är socialt intakta, och det är skamligt — ja näst intill en skandal — att de inte kan försörja sig på sitt arbete.
Herr talman! Det har gjorts många undersökningar i kommunerna, och det materialet skall analysgruppen i första hand samla in för att få en bild av var orsakerna står att finna.

Herr talman! Göran Ericsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att bereda den grupp kvinnor som lider av sjukdomen hirsutism erforderlig vård inom den offentliga sjukvården. Frågan faller inom ett område där åtgärder som vidtas kan hänföras till såväl medicinsk som kosmetologisk verksamhet. Jag har erfarit att kvinnor som upplever sin hirsutism som ett allvarligt problem kan ges behandling inom den offentliga vården. Det sker bl.a. när läkaren bedömt att diatermi är en adekvat terapi. Mot denna bakgrund är jag nu inte beredd föreslå några åtgärder i denna fråga.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Jag har ställt den främst av två skäl. Det ena skälet är nödvändigheten av att i detta fall få ett alternativ till den privata vården, dvs. en vård i den offentliga vårdhuvudmannens regi. Det andra skälet är att jag vill få ett resonemang om de udda och litet glömda åkommorna som när de uppträder medför ett ofantligt lidande för dem som drabbas. Statsrådet säger att man kan få denna vård genom offentlig huvudman, och jag tackar för det beskedet — jag hade fått ett helt annat. Låt oss försöka se till att alla de människor som drabbas av denna typ av åkommor också får veta att den möjligheten finns. De har nu stora bekymmer med att betala räkningarna — det kan röra sig om belopp ända upp till 15 000 kr. — för att bli — Prot. 1985/86:27 av med ett problem som medför att de inte vågar åka tunnelbana, inte vågar — 14 november 1985 träffa människor osv. Det är utomordentligt viktigt att informationen når EE EE där Om ideella föreningars Tack än en gång för svaret. Skyldighet att berala - betsgivaravgift för idrottsutövare
Herr talman! Ingrid Hemmingsson har frågat finansministern om han är beredd att ta initiativ till att en retroaktiv avgiftsskyldighet inte drabbar de ideella föreningarna. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Företrädare för idrottsrörelsen har för regeringen redovisat de problem som kan uppkomma om krav på arbetsgivaravgifter riktas mot idrottsföreningarna med anledning av en regeringsrättsdom i juni i år. Riksidrottsförbundet har också i en skrivelse av den 3 oktober redovisat sin syn på frågan och framfört vissa önskemål. Ärendet bereds för närvarande inom regeringskansliet.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret, men självfallet är jag inte nöjd med det. Detta är en viktig fråga för hela Idrottssverige. Jag har i min fråga begränsat mig till den retroaktiva avgiftsskyldigheten, eftersom det är den som utgör det akuta problemet. Det finns en lång rad orsaker till att det är orimligt att idrottsföreningarna skall betala arbetsgivaravgifter retroaktivt. Ingen ändrar spelreglerna under pågående match, lika litet som man kan döma bort gjorda mål. Och det här är faktiskt jämförbart. Det handlar om en ny tolkning av gällande lag. Idrottsföreningarna har ju fastställt sina budgetar och skrivit sina spelarkontrakt. Där finns det alltså inga fonderade pengar. Om arbetsgivaravgifterna skall erläggas på 1984 års ersättningar och även för 1985 — för 1985 skall avgifterna betalas in för varje månad — blir det en oerhört stor ekonomisk belastning på föreningarna, en belastning som de inte klarar av. I många fall blir det helt enkelt konkurs. Den 24 oktober hade en fråga ställts här i kammaren i samma ämne. Då svarade statsrådet att frågan för närvarande bearbetas inom regeringskansliet. Samma svar får vi här i dag. Men i dag är det den 14 november, och det brådskar för idrottsföreningarna att få besked. Den 16 september tillsatte man på departementsnivå en grupp, bestående av representanter för idrottsrörelsen och företrädare för myndigheter, för att göra en gemensam bedömning av rättsläget. Den 23 oktober gick riksförsäk 79 ringsverket ut med en tolkningsinformation till de lokala skattemyndigheterna utan att arbetsgruppen enats om innehållet. I den tolkningsinformationen togs inte frågan om retroaktiviteten upp. Där finns fortfarande det stora frågetecknet kvar. Därför vill jag fråga statsrådet om riksförsäkringsverkets information och bedömning har något samband med ärendets beredning i departementet, eller om riksförsäkringsverket agerar helt på egen hand.
Herr talman! Allt detta som Ingrid Hemmingsson beskriver och den situation som idrottsföreningarna befinner sig i känner jag mycket väl till. Vi är mycket väl informerade via Riksidrottsförbundet och andra om vad det här kommer att förorsaka. Detta är en mycket komplicerad fråga inte minst juridiskt sett, och jag kan försäkra Ingrid Hemmingsson att den juridiska expertis som vi har till vårt förfogande arbetar mycket intensivt med att finna en lösning. Men för dagen kan jag inte ge något svar.
Herr talman! Riksförsäkringsverkets information till de lokala skattemyndigheterna gick i stort sett ut på att om ersättningen till en idrottsutövare överstiger ett halvt basbelopp, dvs. 11 000 kr., skall den beläggas med avgifter. Det är att märka att detta är ett betydligt lägre belopp än ersättningen till Benny Westblom i det fall som regeringsrättens domslut gäller. För föreningarnas del betyder det här egentligen en skärpning av domens effekter. Det är mycket viktigt för föreningarna att få besked, och därför ställer jag denna fråga till Gertrud Sigurdsen: När kan regeringen tänkas ge besked? Jag räknar inte med att i dag få besked om innehållet, men jag och säkert hela Idrottssverige vill gärna veta när man kan tänkas få besked.

Herr talman! Kenth Skårvik har frågat mig om regeringen är beredd att ge permanent stöd till Familjehemmens riksförbund. Jag är överens med frågeställaren om att riksförbundet har stor betydelse för utvecklingen av arbetet i familjehem. Förbundet har i september i år för sitt arbete med utbildningsfrågor fått medel från socialstyrelsen. Vidare har förbundet nyligen fått stöd från Allmänna arvsfonden för inköp av kontorsutrustning. Inom ramen för nuvarande bestämmelser finns däremot inte möjligheter till organisationsstöd för familjehemsorganisationer, av den typ som utgår till bl.a. nykterhetsorganisationer, länkorganisationer och sammanslutningar för stöd och hjälp åt narkotikamissbrukare. En faktor att ta hänsyn till är att det finns flera olika organisationer inom Prot. 1985/86:27 detta område, dels familjehemsorganisationer, dels andra organisationer 14 november 1985 som arbetar med barnoch ungdomsfrågor. RETT SSR STL GE, Jag är inte nu beredd att föreslå sådana förändringar i bidragsreglerna som skulle erfordras för att gå frågeställaren till mötes. Efter vad jag inhämtat är dock socialstyrelsen beredd att ge fortsatt stöd till riksförbundet för att ytterligare utveckla dess utbildningsinsatser.